Herr talman! Jag tror faktiskt inte på att vi skulle försvåra uppbyggnaden av en inhemsk utbildning på det här området genom att ge ett fåtal elever som vill studera utomlands ekonomisk hjälp. Det här skulle vara en av flera nödvändiga åtgärder för att klara den kritiska situation som vi står inför. Detta är en konkurrensfråga för SAS. Man måste ju hålla jämna steg med andra flygbolag, och man måste t.ex. kunna öppna direktlinjer — som efterfrågas alltmer — från Sverige till Europa. Nu går det väl an för SAS, eftersom SAS övertar piloter från Linjeflyg, som i sin tur övertar piloter från regionalflyget. Men det värsta är att detta kommer att gå ut över regionalflyget. Längst ut i änden på det luftfartsnät som vi har i Sverige kommer man att förlora kapacitet. Jag är litet oroad över att svaret innebär att man skall avvakta, helt enkelt därför att det här behövs en rad andra åtgärder för att vi skall få ett kapacitetstillskott på pilotsidan.

Herr talman! Görel Bohlin har frågat mig om regeringen kan väntas vidta några åtgärder föranledda av den utökning av den teoretiska körkortsutbildningen som trafiksäkerhetsverket har beslutat genomföra den 1 april 1989. Ett flerårigt utvecklingsarbete har resulterat i att trafiksäkerhetsverkets styrelse i december 1988 fastställde en ny kursplan för den teoretiska utbildningsdelen i körkortsutbildningen. Trafiksäkerhetsverket har som myndighet att självständigt utarbeta kursplanerna och vidta de ändringar som behövs för att förbättra utbildningen. Olycksutvecklingen i Sverige är otillfredsställande. De trafiksäkerhetsmål som antogs av riksdagen år 1982 och även i 1987/88 års trafikpolitiska proposition har inte kunnat uppnås. Någon universalmetod för att komma till rätta med de alltför höga olyckstalen finns inte. Trafiksäkerhetsarbetet måste därför ske på alla fronter. Utbildning utgör en självklar del i detta arbete. Den teoriutbildning som hittills bedrivits vid landets trafikskolor har i de flesta fall omfattat 4-6 timmars undervisning, varav regelkunskap utgjort den största delen. Teoriprovet har varit i bruk sedan år 1973 och är därför föråldrat, vartill kommer att frågorna i provet ofta är kända. Ser vi till situationen ute på våra vägar, kan var och en som rör sig i trafiken konstatera att det förekommer alldeles för många regelöverträdelser. Jag är allvarligt oroad över utvecklingen. Den övervägande delen av de nyblivna bilförarna är 18-19-åringar. Om man vidare studerar olycksstatistiken så finner man att risktalet för 18-19 åringar är kraftigt förhöjt i flera olyckstyper. För singelolyckor gäller att 18-19-årsgruppen har ett 10-dubblat risktal jämfört med en medelålders, erfaren förare. För dödsolycka och personskadeolycka är motsvarande risktal 3 resp. 6 gånger högre. Utbildningen måste därför förändras. Inte minst måste de nyblivna bilförarna bli medvetna om de höga olycksriskerna för orutinerade förare och de krav detta ställer på förarna. Detta är bakgrunden till den nu genomförda förändringen av kursplanen. Detta innebär för de elever som väljer att genomgå körkortsutbildning vid en körskola i stället för att läsa in kursmaterialet på egen hand, att de kommer att få förhöjda kostnader. Samstämmiga uppgifter ger här en annan bild än den Görel Bohlin för fram. Merkostnaden uppskattas till 350-400 kr. Detta är enligt regeringens uppfattning en fullt rimlig kostnad med hänsyn till de resultat som eftersträvas. Jag vill också nämna att de lärare vi har vid våra trafikskolor är mycket intresserade av detta och att de helt ställer upp på den nu beslutade förändringen. Jag gör den bedömningen att den nuvarande lärarkåren är väl skickad att genomföra den föreslagna förändringen. Den NO-anmälan som gjorts mot trafiksäkerhetsverket med anledning av uppgifter om näringsfrihetsbegränsande uppträdande vill jag inte kommentera förrän NO gett sitt utlåtande. Avslutningsvis vill jag också säga att regeringen nu arbetar med direktiven inför en översyn av körkortslagstiftningen m.m. Den syftar bl.a. till att belysa frågor som har med framtidens körkortskrav att göra och hur anpassningen till de europeiska förhållandena skall utformas.

Herr talman! Jag tackar för svaret, som jag dess värre fick hämta själv på kammarkansliet kl. 16.00 i går. Det är alldeles för kort tid i förväg. Det är jag inte nöjd med, och jag är inte heller nöjd med svaret. Visserligen är jag ense med kommunikationsministern om att olycksutvecklingen i Sverige är otillfredsställande, men frågan är bara om det här utbildningsprogrammet kan råda bot på detta. Det finns inga belägg för det. Under perioden 1958-1967 hade man en kursplan med stark inriktning på psykologi, och under den perioden dödades i genomsnitt 1 141 personer årligen i trafiken. Under perioden 1978-1987 med nuvarande kursplan låg antalet trafikdödade i genomsnitt på 837 personer, trots en avsevärt mycket högre trafikintensitet. Jag förstår att kommunikationsministern inte själv har sett utbildningsmaterialet; jag tror att statsrådet som gammal pedagog i så fall skulle ha reagerat. Det är enligt min uppfattning avgjort mycket flum och oklarheter i materialet. En professor i psykologi har uttalat sig om materialet, och han säger att det ligger på en för hög teoretisk nivå. Jag tycker snarare att begreppen borde definieras för att kunna förstås. Jag tänker i den här interpellationsdebatten hålla mig till kursplanens innehåll och uppläggning, helt enkelt därför att kommunikationsministern själv hänvisar till att frågan om näringsfrihetsbegränsning nu skall behandlas av NO och det kan vara svårt att debattera denna fråga så länge NO inte är färdig med det arbetet. Jag har också talat med en tidigare utbildningschef i TSV, som förkastar materialet och säger att det är för krångligt. Vad kommunikationsministern säger i svaret beträffande den allmänna uppslutningen vid trafikskolorna är nog inte sant. Det gäller kanske organisationerna, och det är väl inte så konstigt. Men oron är stor hos många, särskilt bland de små trafikskolorna, som ser att det kan bli svårt för dem att klara uppgiften att ge eleverna en fullgod undervisning i teori, samtidigt som man måste ge dem praktisk utbildning. Det gör man nämligen i många av de små trafikskolorna, särskilt i glesbygd och i Norrland. Dyrare blir det också. En del tror att det kommer att kosta 400 kr. medan andra befarar att det blir uppåt 2 000 kr. Sanningen är väl att detta blir beroende av hur läraktig man är i sådana här ting. En grupp på 26 lärare och TSV-folk som genomgått en 2,5-dagarsutbildning på detta område — det är den utbildning som alla lärare skall genomgå — har vid test visat sig inte kunna inhämta tillräckliga kunskaper. Underkännandefrekvensen var skrämmande. Om man hade tillåtit 10 96 fel i svaren, skulle 3 av dessa personer, som ändå är kvalificerade på detta område, ha klarat sig. Om man hade accepterat 20 96 fel skulle 11 av trafikexperterna ha kuggats eller — om man vänder på det — 15 ha godkänts. Det betyder att man här antagligen får en grupp lärare som är osäkra i sin lärarroll och som i sin tur skall förmedla kunskaper till elever som av olika skäl kanske inte kan tillgodogöra sig materialet, dels på grund av lärarens brister, dels på grund av den egna läggningen — alla är ju inte teoretiskt lagda. Jag vill ftåga kommunikationsministern om det kan vara rimligt att den som är utpräglat praktiskt lagd och som inte förstår innebörden av begrepp som ”selektiv perception” eller inte förstår skillnaden mellan ”sannolikhetsinlärning” och ”imitationsinlärning” skall kunna underkännas som bilförare, trots att han i praktiken visar att han klarar trafikmiljö och körning. Kommunikationsministern påpekade själv i sitt svar att regelkunskap tidigare har utgjort den största delen i undervisningen och att det förekommer alldeles för många regelöverträdelser i trafiken. Är det då inte där tonvikten i undervisningen skall läggas?

Herr talman! Jag vill först beklaga bristerna i kommunikationerna från kommunikationsdepartementet. Sådana brister tillhör inte vanligheten, men även den bäste kan fela. Jag hoppas ändå att Görel Bohlin fått ta del av svaret iså god tid att det har varit möjligt för henne att ordentligt analysera det. Och av hennes inlägg att döma har hon verkligen gjort ambitiösa försök härvidlag. Görel Bohlin vädjar till mig i min egenskap av gammal pedagog att ge någon sorts betyg åt den här kursplanen och det här materialet. Det är litet svårt att här från kammarens talarstol diskutera den pedagogiska uppläggningen och innehållet i ett kursmaterial. Det viktiga är väl att nu diskutera själva kursplanen. Det jag har tagit del av tyder på att man nu ställer högre krav. Jag tycker att rubriksättningar och målformuleringar i många avseenden är mer precisa och klara och därmed har förutsättningar att bli mera styrande än tidigare gällande målsättningar, krav, nivåer och innehåll. Det är klart att det som alltid — och där kan jag väl uttala mig i egenskap av gammal skollärare — är vad som händer i klassrummet som är det avgörande för i vilken utsträckning som eleven förstår och kan tillgodogöra sig undervisningen. Att hänvisa till svåra begrepp i kursplaner och bakgrundsmaterial ger ingen rättvisande bild av den direkta undervisningen i körskolorna. Givetvis blir det dyrare om man ökar undervisningstiden, men avsikten är ju att med en ytterligare utökning av undervisningen och med nya avsnitt höja kvaliteten på utbildningen och att den körkortsutbildade på så sätt går bättre rustad ut i trafiken. De nya avsnitten i undervisningen som handlar om trafikens förrädiska situationer, om människans begränsade förmåga, tycker jag är mycket viktiga för att vi skall kunna bemästra den negativa utvecklingen i fråga om olyckor i trafiken. Jag fick intrycket av Görel Bohlin att hon var relativt nöjd med den nuvarande olycksfrekvensen i trafiken. Jag är absolut inte nöjd. Målet måste vara att vi skall minska antalet olyckor, detta är en utomordentligt central fråga i vår trafikpolitik. Vi kan inte acceptera som något slags axiom att 800 människor skall dödas på våra vägar varje år och att många hundra fler drabbas av långvarigt lidande. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att den nya kursplanen ställer högre krav på kunskaper hos våra blivande körkortstagare. Precis detta är avsikten, och därmed ökar trafiksäkerheten. Det innebär ju ytterst omtanke om människors liv och hälsa. Sådana avsnitt i materialet som syftar till ökad riskmedvetenhet och självinsikt hos våra unga förare och som ökar förståelsen för vad en hänsynsfull attityd betyder i trafiken anser jag faktiskt vara viktiga inslag i körkortsundervisningen.
Herr talman! Jag är absolut inte nöjd med olycksfrekvensen. Jag delar kommunikationsministerns uppfattning att man måste försöka förbättra körkortsutbildningen. Jag är glad över att man nu tar initiativ när det gäller körkortsfrågorna och att man, som det sägs i svaret, skall återkomma till riksdagen med en utredning. Det viktiga är ändå vad man uppnår med en sådan här kurs. Avsikten är att få bättre bilförare, men det avgörande är om man verkligen får bättre bilförare. Kritiken går ju ut på att kursmaterialet är för krångligt, det är så pass krångligt att inte ens lärare vid körskolor och kvalificerad personal vid trafiksäkerhetsverket klarar uppgifterna. Dessutom förlänger man utbildningen och gör den dyrare för eleverna utan att man därmed uppnår ett bättre resultat. En information som innehåller de här momenten skulle jag i och för sig kunna anse vara bra. Men jag tycker att det är mycket egendomligt att införa prov som är så krångligt och flummigt utformade. Jag skall ta ett exempel: ”Orvar och Isabella är två nyblivna körkortsinnehavare. Orvar respekterar trafikreglerna men tar ofta en chans att hinna före andra trafikanter och kör gärna på grön-gul signal. Isabella respekterar också trafikreglerna men kör ofta avvaktande och låter i vissa fall andra köra före trots att Isabella har företräde.” Och så frågorna: ”Vilken slutsats är den mest sannolika utifrån dessa uppgifter? A: Orvar har troligen kommit längre i sin personlighetsutveckling än Isabella. B: Isabella har troligen kommit längre i sin personlighetsutveckling än Orvar. C: Isabellas beteende beror troligen på rädsla och är negativt, eftersom hon ofta bryter trafikrytmen. D: Orvar är en säkrare förare än Isabella, eftersom Orvar troligen är mer beslutsam än Isabella. ” Det här är alltså frågor som skall göra en person till bättre chaufför på vägarna. Det är trams, kommunikationsministern! Jag föreslår — men jag väntar mig inget svar — att ni i kommunikationsdepartementet tittar litet grand närmare på uppläggningen av kursmaterial och frågor.
Herr talman! Jag skall inte mycket förlänga debatten, men nu har ”trams” smugit sig in i kammardebatten också. Jag vill inte dra några slutsatser av det exempel som Görel Bohlin tog, utom möjligen den slutsatsen att Görel Bohlin har kommit längre i utvecklingen i debatteknik än vad jag har gjort.

Herr talman! Gunhild Bolander har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att minska utsläppen från sjöfarten. Det bedrivs sedan länge ett intensivt internationellt arbete för att skydda havsmiljön. Sverige deltar aktivt i detta arbete. Miljöskyddsarbetet har hittills koncentrerats på att med olika åtgärder minska vattenföroreningarna från fartyg. Man kan i det sammanhanget hänvisa till såväl nationella som internationella regleringar angående fartygs konstruktion, utrustning och lastens hantering. Arbetet för att skydda den marina miljön bedrivs inom den internationella sjöfartsorganisationen IMO och även regionalt inom den s.k. Helsingforskommissionen. Luftföroreningar från fartygstrafik har däremot inte ägnats samma internationella uppmärksamhet. Regeringen har emellertid, som aviserades i den trafikpolitiska propositionen, givit sjöfartsverket ett särskilt uppdrag att i samråd med statens naturvårdsverk kartlägga sjöfartens miljöeffekter och utarbeta förslag till åtgärder för att minska sjöfartens miljöföroreningar. I uppdraget ingår bl.a. att studera möjligheterna att försörja de fartyg som ligger vid kaj i våra större hamnar med el från land för att på så sätt minska bullernivån samt utsläppen av luftföroreningar. Det övergripande syftet med detta uppdrag är ytterst, vilket Gunhild Bolander efterlyser, att få internationell acceptans för utvidgade miljökrav.

Herr talman! I Gunhild Bolanders frånvaro ber jag att få tacka för svaret på interpellationen. Miljöfrågornas lösning kräver alltmer på flera områden. Vi har inte minst i denna kammare många gånger diskuterat miljöproblemen när det gäller biltrafiken och de anläggningar vi värmer våra hus med. Vi börjar också ställa högre och högre krav på industrin. Sjöfarten är då ett område som kanske inte har ägnats den uppmärksamhet som den bör få. Därför är jag tacksam för att kommunikationsministern i svaret redovisat att det här initiativet nu tas. Jag vill ändå understryka att det i sammanhanget finns tre olika frågor som bör ägnas speciell uppmärksamhet. För det första är det, som kommunikationsministern sade, viktigt att fartyg vid kaj kan anslutas till elnätet för att slippa använda olja. Det är precis det som vi håller på att arbeta med i Göteborgs hamn. Det är viktigt att det arbetet fortsätter. Det har inte minst ur bullersynpunkt en positiv effekt, som det påpekas i svaret. För det andra är det viktigt att man inte minst internationellt fortsätter att arbeta med kraven på den olja som man använder. Man borde ställa ytterligare krav på att svavelhalten skall bort dels i vårt land, dels internationellt. Den tredje aspekten jag vill ta upp är att det finns risker för dem som bunkrar upp olja utomlands, att de köper olja av mindre nogräknade oljehandlare. Detta är mera ett påstående än en fråga till kommunikationsministern, men jag menar att det är viktigt att man försöker få någon form av godkännande, så att säga, av oljehandlare, så att man inte — som det har visat sigi en del fall — köper olja av mindre nogräknade oljehandlare, som inte ens kaptenen känner till. Vi får sedan lida av detta i form av utsläpp i luften och ibland också i vattnet. Det kan också förorsaka en del bekymmer för manskapet ombord, på grund av att det är mycket dålig kvalitet på den produkt som man har inhandlat. Herr talman! Jag har inte mycket mer att tillägga mer än att jag tycker att det är viktigt att man fortsätter med detta arbete. Sjöfarten kanske inte förorsakar så stora utsläpp i förhållande till landsvägstrafiken, men varje utsläpp både i luft och i hav måste begränsas. Därför är det viktigt att man i fortsättningen ägnar en större omsorg åt dessa frågor och inte minst att det internationella arbetet bedrivs med allt större kraft.
Herr talman! Värderade ledamot av kammaren! Jag vill komplettera mitt tidigare lämnade svar med att tala om att en arbetsgrupp med representanter från sjöfartsverket och andra myndigheter samt den privata sektorn i ett gemensamt forskningsprojekt kartlägger sjöfartens utsläpp av avgaser. Gruppen verkar vidare för att lämplig teknik används för att i största möjliga utsträckning eliminera utsläppen från sjöfarten. I projektet ingår bl.a. att undersöka hur utsläppen från fartyg i hamn och till sjöss sprids lokalt och nationellt. Detta projekt skall vara avslutat under 1990. Ett annat projekt som drivs av redarföreningen tillsammans med sjöfartsverket och vissa andra myndigheter syftar till att drastiskt reducera kväveoxidhalterna i avgaserna och minska stoftutsläppen. Det projektet har redan kommit så långt att de första resultaten av utvecklingen av ett reningssystem väntas föreligga i slutet av detta år.
Herr talman! Jag vill tacka för denna komplettering. Jag erinrar mig att när vi från centerns sida tog upp att man på det internationella planet ytterligare skulle studera de luftföroreningar som förorsakas av flyget, hade vi litet svårt att möta förståelse. Jag ser tacksamt att man nu tar tag i dessa frågor. Jag tror att det är viktigt att man just på detta område arbetar utanför landets gränser och inte bara inom nationen.

Herr talman! Jag tackar så mycket för svaret. Jag hade hoppats på ytterligare deltagare i dagens debatt. Jag framställde denna interpellation eftersom jag anser att detta är en mycket viktig fråga. Nu får vi roa oss på egen hand, statsrådet och jag, även om det plågar mig att utmana statsrådet till debatt, med tanke på den förkylning som jag ser att hon lider av. Men som saken nu är, får vi försöka att göra det bästa av den. Jag är inte nöjd med svaret. Det består i mycket av svammel, och jag får just inte några svar på de frågor som jag har ställt. Jag hoppas nu att jag genom denna diskussion kan få bättre svar. Jag avser inte att göra någon allmän deklaration om svensk export av vapen. Jag vet att Anita Gradin är mycket väl medveten om att vi i vpk anser att den totala vapenexporten genast skall upphöra. Jag skall i stället fortsätta att fråga. Jag skall gå igenom de frågor som jag har ställt och som jag inte tycker att jag har fått något svar på. I min första fråga undrade jag över syftet med anläggningen. I svaret hänvisar Anita Gradin till en utredning om krigsmaterielbegreppet, men jag kan inte tänka mig att denna utredning alls kommer att ägna sig åt syftet med anläggningen. Jag vill veta vad ni tror att syftet är. Den andra frågan, om regeringen haft kännedom om att produkterna hexotol, hezal, RDX och trotyl skulle tillverkas, får jag inte alls något svar på. Jag undrar varför. De tredje och fjärde frågorna, om vilka produkter som skall tillverkas och om regeringen har informerat sig, besvaras med att det inte varit möjligt att få en sådan förteckning. Jag vet inte hur det kommer sig att fredsorganisationerna, t.ex. Svenska fredsoch skiljedomsföreningen, har så mycket större möjligheter att få fram information än vad regeringen har. Jag skulle vilja ha en kommentar till detta. Inte heller den femte frågan får jag något svar på. Anita Gradin säger att UD och KMI haft klart för sig anläggningens möjliga användningsområden. Det var inte vad jag frågade efter. Jag frågade efter vad som verkligen skall tillverkas, inte vad som är möjligt att producera, utan vad man har tänkt sig. Den sjätte frågan handlar om tolkningen av en uppteckning från ett samtal mellan Algernon på KMI och Ekblom på Bofors. Statsrådet säger att min tolkning är oegentlig. Jag undar varför. Hur kan Anita Gradin vara så säker på det? Jag måste fråga hur hon själv tolkar den här uppteckningen. Den sjunde frågan handlar om offentliggörande av dokument. Anita Gradin undrar vilka dokument jag menar, och det skall jag gärna tala om. Den första handlingen, från den 17 mars 1987, är en UDH-promemoria som Carl Johan Åberg har citerat ur vid ett KU-förhör. Den andra handlingen, från den 19 januari 1984, är ett pressmeddelande från UDH som är baserat på ett undersökningsmaterial om Isfahan. Detta undersökningsmaterial måste följaktligen existera, och jag undrar om det kan offentliggöras. Min sista fråga gäller om regeringen är beredd att stoppa det här projektet utifrån vad man nu vet om vad som skall tillverkas. Nu vet vi ju att det handlar om krut. Företagets VD har talat om att det är så. När Svenska freds redogjorde för sina uppgifter bekräftades det av Bofors. Jag vet inte om regeringen inte har förstått detta tidigare, om man inte har velat förstå det, om man inte har velat informera sig eller om man har vetat men inte velat göra någonting åt det för att det är andra intressen som har bedömts vara viktigare. Nu vet vi i alla fall vad det handlar om. Jag undrar därför om det är rimligt att säga att ett beslut som fattades för 15 år sedan — möjligen grundat på falsk information — skall vara vägledande för hur regeringen skall bedöma den här frågan i dag. Jag tycker att det är helt orimligt. Med de kunskaper som ni har i dag om tillverkningen och utifrån de bedömningar som regeringen gör om Iran som möjligt land att exportera till är det inte rimligt att fortsätta med detta projekt. Det är möjligt att det går att rädda ansiktet, eftersom lagstiftningen är så luddig och så vag och dessa begrepp inte är klargjorda. Det finns ändå, Anita Gradin, moral i dessa frågor. Det är inte moraliskt försvarbart. Jag skulle vilja avsluta med att fråga vad det är som skall till för att regeringen skall omvärdera detta och avbryta projektet. Vad är det som skall hända? Räcker det inte med de krig som pågår? Kan man en gång för alla teckna ett kontrakt med Sverige om vapen eller krut eller vad det vara må, på ett sådant sätt att man kan fylla på i åratal eller i decennier oavsett vad som händer? I så fall kan jag inte förstå vad vi skall med våra vapenexportlagar till över huvud taget. Jag skulle vilja ha svar på dessa frågor.

Herr talman! Jag tror inte heller att det här är ett interpellationssvar som ni har slarvat ifrån er. Jag tror säkert att det medför mycket stor möda och mycket vånda att ge ett interpellationssvar på dessa frågor och att låtsas säga någonting samtidigt som ni inte kan säga någonting. Det är dock så att de frågor som jag nyss redogjorde för från talarstolen att jaginte har fått något svar på, har jag faktiskt inte fått något svar på. Det går inte att komma förbi det. Om det här är vad regeringen kan stå för i denna fråga, är det väl ett mycket bra exempel på att det är en mycket delikat fråga. Jag vet inte riktigt vad regeringen har att stå på över huvud taget. Det verkar närmast vara ett gungfly. Anita Gradin säger vidare att det bara är fråga om ett fullgörande av ett tidigare engagemang. Visst, det låter ju mycket oskyldigt, om man kan se det så. Man kan dock inte bortse från vad engagemanget syftar till. Jag måste fråga Anita Gradin om det inte är klarlagt nu att det är fråga om en sådan verksamhet som regeringen — om regeringen skulle göra den här bedömningen i dag-— inte skulle gå med på. Om det gällde ett nytt projekt så kan jag inte tänka mig att regeringen skulle gå med på den här affären, när man vet vad som skall tillverkas och vad syftet är. Eller skulle man göra det? Jag har inte fått något svar på om Anita Gradin är ense med mig om vad syftet är i dag. Jag Prot. 1988/89:102 tycker att det verkar klart, eftersom t.o.m. direktörerna går ut och säger att 24 april 1989 det är fråga om kruttillverkning. Då måste det väl vara så. Det finns ju papper på det. Jag har inte heller fått några kommentarer till hur det kan komma sig att organisationer, framför allt fredsorganisationer, får fram uppgifter som regeringen inte kan få fram. Hur kan det komma sig att regeringen har så små möjligheter att få ut material och att kunna informera sig? Om man nu har så dåliga möjligheter och det visar sig att fredsorganisationerna har bättre möjligheter, tycker jag att man skall anlita fredsorganisationerna i större utsträckning än vad man faktiskt gör. Jag skulle således vilja ha svar på mina frågor.

Herr talman! Kulturen skall ju vara det lilla extra som lyfter oss i det dagliga livet. Detta extrainsatta arbetsplenum på en tisdag lyfter tydligen inte så många av kammarens icke kulturutskottstillhöriga ledamöter, vilket kanske inte är så konstigt. Efter flera års erfarenhet kan jag erkänna att knappast någon av oss som avser att följa dagens debatt väntar sig några nyheter. De motioner vilka tillsammans med delar av budgetpropositionen ligger till grund för kulturutskottets arbete har i år inte skilt sig så mycket från tidigare års. Vi har t.o.m. samma kulturminister, om än med nya uppgifter. Till grund för den kulturpolitik som förs i vårt land ligger de kulturpolitiska målen från 1974. Varje anslag mot en förändring eller förslag om ett tillägg till målen har av socialdemokraterna betraktats som ett allvarligt angrepp på vårt kulturliv, eller åtminstone på den socialdemokratiska uppfattningen om svenskt kulturliv. De borgerliga partierna har föreslagit att man bör pröva om inte konstnärlig kvalitet, främjande av mångfald och variation i kulturyttringarna samt rimliga arbetsvillkor för landets fritt arbetande konstnärer skulle kunna fastställas som nya mål för kulturpolitiken. Kanske bör också decentraliseringsmålet omprövas. Mot dessa våra förslag hänvisar utskottsmajoriteten till vad riksdagen uttalade för två år sedan, då man sade att det är uppenbart att det också kan komma att finnas andra mål för kulturpolitiken kring vilka en långtgående enighet kan föreligga. En fortlöpande komplettering av de nu gällande åtta målen skulle emellertid, enligt utskottets mening, kunna uppfattas som om de mål som vid varje givet tillfälle formellt fastställts skulle ge en fullständig redovisning för de principer som gäller för kulturpolitiken. Detta skulle enligt utskottets mening vara olämpligt av det skälet att ett sådant system skulle vara ägnat att låsa fast utvecklingen. Jag tycker att detta låter obegripligt. Var och en kan själv avgöra om inte just det statiska och oföränderliga i det socialdemokratiska ställningstagandet när det gäller en utveckling av målsättningen bidrar till just fastlåsning. Är man från regeringens sida rädd för att om man öppnar också kulturpolitiken för de förändringar som fortlöpande sker i vårt och alla andra samhällen, kommer detta att medföra att vaktslåendet om de egna intressena försvåras? I stället förstärks kulturrådets makt ytterligare. Garanti finns för ökade bidrag t.ex. till Folkparkernas centralorganisation, Folkets hus-föreningarnas riksorganisation, medel för konstinköp till Folkets hus och bygdegårdar, kulturverksamhet på arbetsplatserna, arbetsplatsbibliotek, Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv, Arbetets museum, Skådebanor och centrumbildningar. I många fall har enighet uppnåtts om anslaget till alla dessa starkt socialdemokratiska organisationer. Herr talman! Jag har tagit upp dessa exempel för att visa på den styrning som är en huvudfaktor i regeringens realiserande av de kulturpolitiska målen, medan öppenhet, variation, mångfald och frihet inte anses böra vara lika vägledande. En följd av detta är också att det ideella arbetet, ofta byggt på enskilda initiativ, inte uppskattats i tillräckligt hög grad. Kravet på styrning har nu emellertid gått ännu längre. I årets budgetproposition föreslår Bengt Göransson att ett trettiotal bidragsändamål — som hittills utgjort särskilda anslagsposter och dessutom varit föremål för riksdagens särskilda behandling — sammanförs till ett enda anslag. Därmed skulle anslagen Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer, Vissa bidrag till teater-, dansoch musikverksamhet, Bidrag till folkbibliotek och Vissa bidrag till bild och form bortfalla. Kulturutskottet har inte accepterat en så omfattande överflyttning av beslutsfunktionerna till kulturrådet som regeringens förslag innebär vad gäller anslaget 8 under F 2 i budgetpropositionen. Utskottet förutsätter alltså att regeringen nästa år återgår till den tidigare redovisningen, och man föreslår att riksdagen ger regeringen detta till känna. Kulturutskottet har här varit enigt, vilket är glädjande. Samtidigt som det kan tyckas vara onödigt att särredovisa anslag av en storleksordning på några hundra tusen, när riksdagen vid behandlingen av andra huvudtitlar ofta rör sig med hundratals miljoner, får inte det relativt blygsamma stöd som går till kulturverksamhet av olika slag på grund av sin ringhet ställas utanför riksdagens påverkan. För många organisationer inom kulturområdet kan stödet även i sin litenhet vara just det tillskott som möjliggör fortsatt verksamhet. För det nu kommande budgetåret har dock inte utskottet ansett det vara möjligt att utan kraftigt ökad information gå in och fördela tillgängligt anslag. I två fall har emellertid utskottet enats om att föreslå preciserade anslag. Utskottets ledamöter har enats om att föreslå att anslagsposten Bidrag till Vadstenaakademien beräknas till 865 000 kr., vilket är en höjning med 300 000 kr. jämfört med föregående år. Däremot har det inte uppnåtts enighet om anslagets storlek vad gäller stödet till Drottningholmsteatern, där utskottsmajoriteten bestående av de borgerliga partierna, miljöpartiet och vpk har föreslagit 4 125 000 kr,. medan socialdemokraterna har reserverat sig och föreslagit 3 600 000 kr. Herr talman! Jag vill peka på ytterligare ett område där utskottets socialdemokratiska ledamöter reserverat sig mot majoritetens förslag. Det gäller de inte särskilt stora anslagen till Sveriges konstföreningars riksförbund och föreningen Handarbetets vänner, där uppräkningen i majoritetsförslaget är högre än prisuppräkningens 4 26. För dem av riksdagens ledamöter som såg Handarbetets vänners utställning på kulturhuset framstår anslaget som ytterst litet i förhållande till den kulturgärning som utförs. Man anar att dessa textilarbetare inte kan påräkna någon marknadsmässig lön. Också inom Sveriges konstföreningar drivs ett välkommet ideellt arbete, inte minst på det konstbildande området. Vi moderata ledamöter i utskottet har reserverat oss i de fall när förslag i för oss angelägna frågor inte accepterats av utskottet i övrigt. Förutom vad gäller ställningstagandet till de kulturpolitiska målen och värdet av ideellt arbete har vi således ytterligare velat minska kulturrådets makt och inflytande. I reservation nr 7 har vi givit exempel på hur besluten om offentligt kulturstöd kan decentraliseras — en utveckling som jag i och för sig tror kommer att bli aktuell i framtiden. I reservation nr 8 har vi tillsammans med övriga borgerliga ledamöter givit vår syn på sponsring. Det enda omdöme jag själv kan ge om majoritetens ställningstagande i den sistnämnda frågan är att det är hopplöst omodernt. Verkligheten, inte minst när det gäller statliga och kommunala kulturinstitutioner, har gått eller snarare sprungit sin egen väg och visat på angelägenheten av att man på olika sätt skaffar pengar till sin verksamhet. Vi tycker att det är bra, och det vågar vi stå för. Vi gläder oss åt att vi aldrig har mött krav på åsidosättanden av den konstnärliga integriteten när sponsrade medel ställts till förfogande. Vi moderater gläder oss alldeles särskilt åt att Stockholms stad nu har beslutat om införandet av en kulturfond till glädje för kulturen i Stockholm, men också för dem, inte minst enskilda personer, som av olika skäl vill stödja kulturen i sin stad. De får nu en möjlighet att skänka pengar. Vi konstaterar att socialdemokraterna har fattat beslutet, och vi gratulerar dem till visheten. I reservation nr 10 framför vi våra synpunkter på en eller flera mera riksomfattande kulturfonder, något som inte funnit majoritetens gehör. Jag är kanske inte orimligt optimistisk om jag tror att detta också kommer att realiseras i framtiden. Herr talman! För två år sedan föreslog riksdagen på förslag från kulturutskottet en översyn av det regionala kulturstödet. På många håll har tveksamhet uppstått om systemet med grundbidrag är tillräckligt smidigt och om man inte, med hänsyn till alltmer påträngande krav om att kulturen måste föras ut och nå alla människor i vårt land, bör skapa ett system som bättre tillgodoser detta krav. Uppbyggnaden av Nya Rikskonserter har också skett med en annan utformning av stödet. Våra synpunkter gav riksdagen regeringen till känna. Ingenting hände emellertid. Förra året ansåg utskottet det anmärkningsvärt att den beställda utredningen ännu inte tillsatts. Utskottsmajoriteten skärper i det nu föreliggande betänkandet sin kritik av regeringen för att den begärda utredningen inte tillsatts och konstaterar att det påbörjade reformarbetet inte kan fullföljas utan avbrott. Utskottet tvingas dock nu att acceptera regeringens uppläggning av förberedelsearbetet för fortsatta statliga insatser för stöd till regionernas kulturverksamhet. Herr talman! I god tid framfördes att riksdagen borde begära en utredning, vilket skulle möjliggöra för olika institutioner att sedan vid en remissbehandling kunna yttra sig i frågan. Riksdagen förnyade sin hemställan, och nu måste riksdagen ge upp — dock med en motivering som de socialdemokratiska ledamöterna inte står bakom. Det sistnämnda finner jag anmärkningsvärt och anser att det är en eftergift och en underdånighet som jag inte tycker hör hemma bland parlamentariker. Vad far gör är tydligen alltid det rätta. Moderaterna har ytterligare ett par reservationer. Vi delar inte majoritetens uppfattning om vilka i dagens Sverige som tillhör de kulturellt eftersatta grupperna, och vi anser inte att staten med särskilt anslag skall premiera de kommuner som har försummat sina bibliotek. Till sist, regeringen har gång på gång påpekat att de nya satsningar på 300 milj.kr. som har utlovats de tre närmaste åren, skall ses som ett tecken på den kulturvänlighet som präglar regeringspartiet. Det kom därför som något av en chock när momsutredningens förslag att momsbelägga kulturen bekantgjordes. Ordföranden i kulturarbetarnas socialdemokratiska förening, Maj Britt Theorin, har också reagerat kraftigt. Kammaren diskuterar i dag de allmänna riktlinjerna för kulturpolitiken. Det är för mig omöjligt att föra en sådan diskussion utan att klargöra att ett sådant dråpslag mot kulturverksamhet av olika slag enligt min uppfattning skulle innebära ökade svårigheter för nästan all kulturell verksamhet. Färre människor skulle kunna tillgodogöra sig olika kultursatsningar, och fler kulturarbetare skulle få svårigheter att finna arbete. Förslaget skulle skapa en stor otrygghet och omintetgöra en stor del av de reformer som riksdagen har varit enig om.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

Herr talman! Under valrörelsen lovade socialdemokraterna att satsa 300 milj.kr. på kulturen under den kommande mandatperioden. Detta vallöfte skapade naturligtvis stora förväntningar kulturinstitutionerna och bland kulturskapare av olika kategorier. Varför blev då budgetpropositionen en sådan besvikelse? För det första gavs inte någon samlad redovisning av hur de första 100 miljonerna fördelats. Största bidragsökningen tillföll studieförbunden med ABF i spetsen, det kunde man utläsa. För det andra lyckades kulturministern undgå att satsa på de områden som allmänt bedömdes som mest angelägna: konstnärsersättningarna, kulturminnesvården och de regionala kulturinstitutionerna. För det tredje drabbades Operan och Dramaten av helt otillräckliga anslag. För det fjärde föreslog kulturministern en ny bidragsmodell där beslutsrätten skulle flyttas från regering och riksdag till statens kulturråd med minskad parlamentarisk insyn som följd. Mot bakgrund av alla dessa besvikelser har kulturutskottets arbete med budgetpropositionen tilldragit sig särskilt stort intresse. Vad har då utskottet kunnat åstadkomma? För det första har hotet mot nationalscenerna kunnat avvärjas, och detta dessutom med bistånd av utskottets socialdemokrater. För det andra har kulturminnesvården fått en förstärkning med hela 16 milj.kr. utöver regeringens förslag. För det tredje har konstnärsstödet räknats upp med närmare 6 milj.kr. utöver regeringens förslag. För det fjärde har utskottsmajoriteten avvisat förslaget att flytta över beslutsrätten över stora delar av kulturanslagen från riksdagen till statens kulturråd. För det femte har Drottningholmsteatern och Vadstenaakademien fått besked om att deras anslag även i fortsättningen skall fastställas av riksdagen. Anslagen har också räknats upp med totalt närmare 1 milj.kr. För det sjätte uttalar utskottsmajoriteten att det är ytterst anmärkningsvärt att regeringen inte tillsatt den utredning om det regionala kulturstödet som riksdagen begärde för två år sedan. Först nu har en enmansutredning tillsatts med uppgift att förbereda nästa års budgetproposition vad avser det regionala kulturstödet. På ett ovanligt stort antal punkter har kulturutskottet alltså kunnat korrigera regeringens förslag — till förmån för både kulturskapare och kulturinstitutioner. Nederlagen för regeringen har blivit till segrar för kulturen. Det finns emellertid också områden där vi inte lyckats få gehör därför att regeringen fått stöd av ett eller flera av de fem oppositionspartierna. Största problemet är enligt min mening att vi inte kunnat räkna upp anslagen till de regionala kulturinstitutionerna. Detta skulle kunna belysas med exempel från alla regionala teatrar, orkestrar och museer. Mest uppmärksammat har kanske krisläget för Stiftelsen Västerbottensmusiken blivit. Det gäller alltså Umeå Sinfonietta, Länsmusiken och Norrlandsoperan. Sedan ansvaret för de statliga verksamheterna Regionmusiken och Rikskonserter överförts till Västerbottens läns landsting och Umeå kommun har det statliga anslaget minskat i förhållande till vad som tidigare gällde. För hela perioden den 1 januari 1988-den30 juni 1989 har regionaliseringen kostat Stiftelsen Västerbottensmusiken ca 3,8 milj.kr. utöver statsbidraget för de kostnader som staten tidigare svarade för. Nu stundar nya förhandlingar senare i vår mellan Landstingsförbundet och statens förhandlingsnämnd. Detta tillsammans med det underlag som Gunnar Svenssons utredning kommer att redovisa lägger grunden för nästa års budgetproposition. Då, allra senast, måste en uppräkning ske som gör att regionaliseringen inte blir ett steg tillbaka. Vi hoppas att Norrlandsoperan och de andra verksamheterna i Umeå och verksamheter på andra håll i landet på något sätt skall hanka sig fram till dess. Problemen är — mutatis mutandis — desamma i de andra länen. I dag tar riksdagen ställning till fem betänkanden på kulturområdet. I det första, om allmän kulturverksamhet, behandlas som vanligt ett antal principfrågor. Den första gäller de kulturpolitiska målen. Vi anser att några nya mål bör fogas till dem som riksdagen fastställde år 1974. En självklar ny målsättning bör bli kravet på konstnärlig kvalitet. Det är själva grunden för att resurser i första hand skall tillföras institutioner och kulturskapare som professionellt ägnar sig åt olika kulturformer och kulturgenrer. Amatörkultur är värdefull men behöver inte alltid vara statsbidragsberättigad. Rimliga arbetsvillkor för landets fritt arbetande konstnärer är ett lika viktigt nytt mål. Inga andra grupper i samhället redovisar så höga arbetslöshetssiffror som konstnärerna. Inga andra grupper tvingas leva under så torftiga villkor som de fritt arbetande bildkonstnärerna, skådespelarna, dansarna, musikerna och författarna. De beskattas som om de vore företagare, och det är djupt orättvist. De är hänvisade till andra sysselsättningar eller till bättre lottade makar för att kunna överleva. Nu avvisar socialdemokraterna kravet att dessa nya mål skall fogas till de tidigare gällande. Min fråga är: Varför vill socialdemokraterna inte acceptera kraven på kvalitet och rimliga ekonomiska villkor för de fritt arbetande konstnärerna som mål för den svenska kulturpolitiken? En andra viktig principfråga gäller sponsring. Vi anser att gåvor, donationer och depositioner som inte är förenade med belastande villkor samt en sponsorverksamhet som inte står i strid med de kulturpolitiska målen bör välkomnas inom kulturområdet. Sådant stöd kan ge ökat utrymme för exempelvis gästspel, internationella utbyten och inköp av eljest svåröverkomliga nyförvärv. Viss försiktighet måste naturligtvis iakttas då det gäller stöd till basresurserna. Stat eller kommun får inte bli bundna av att fortsätta en verksamhet eller att hålla den på en viss nivå som en följd av att en sponsor drar tillbaka sitt stöd. Detta hindrar naturligtvis inte att det finns fall där stöd till en basresurs bör kunna accepteras. Om en huvudman bedömer att den aktuella verksamheten är kulturpolitiskt motiverad och att det budgetmässigt kommer att bli möjligt att efter en tid fortsätta verksamheten utan sådant stöd utifrån, kan det inte finnas några vägande invändningar mot ett sponsorskap. I ett sådant fall leder sponsringen till att utbyggnaden av basresursen tidigareläggs, vilket måste hälsas med tillfredsställelse. Ofta har det i debatten om sponsring framförts farhågor för att företag skulle kunna påverka teatrarnas eller orkestrarnas repertoar. Hittills har vi lyckligtvis inte sett några exempel på detta. Däremot har vi sett att regeringen genom en snål anslagspolitik faktiskt försökt att indirekt styra repertoaren på våra nationalscener. En tredje principfråga gäller vem som skall fördela statens bidrag till olika kulturinstitutioner. Kulturministern har velat bunta ihop ett stort antal skilda anslagsposter och låta kulturrådet besluta om fördelningen. Det är säkert ett administrativt mera bekvämt system än det nuvarande. Uppvaktningar hos kulturministern på Mynttorget kan hänvisas till kulturrådet vid Långa raden på Skeppsholmen. Besvärliga motioner i riksdagen kan undvikas. Men det finns sådant som är viktigare än administrativ bekvämlighet. Små, ofta särpräglade kulturverksamheter och institutioner tycker sig kunna få sin sak bättre prövad genom regeringskansli och riksdag än genom tjänstemännen på kulturrådet. Möjligheten för de folkvalda riksdagsmännen att motionera om regionala, ofta pionjärbetonade kulturaktiviteter bör inte inskränkas. Det nuvarande systemet bör alltså bestå. För det närmaste budgetåret får nu regeringen fördela anslagsbeloppen, men för säkerhets skull har utskottsmajoriteten velat garantera tidiga och generösa besked till Drottningholmsteatern, Vadstenaakademien, Handarbetets vänner och Sveriges konstföreningars riksförbund. Herr talman! Jag yrkar bifall till folkpartiets två reservationer om de kulturpolitiska målen och om sponsring. Jag yrkar också bifall till utskottets hemställan på de fyra punkter där socialdemokraterna har reserverat sig.

Herr talman! Vi lever i en tid då det svenska kulturlivet står inför radikala och avgörande förändringar. Genom kabel-TV, satellitsändningar, video, osv. håller vi på att översvämmas av en kommersiell och massproducerad kultur som saknar varje form av nationella särdrag. Den är främmande, utslätad och förgrovad. Den förmedlar ett allmänt västerländskt ideal, värderingar och livsformer som inte överensstämmer med det svenska folkets verklighet. Den passiviserar och skapar hos en hel generation ungdomar ett förhållande till dess idoler som bygger på den egna otillräckligheten och ouppnåelighet i stället för samhörighet. Denna kulturs värderingar bygger på individualitet och konkurrens. Den syftar till att upphöja människan till en ny sorts individualistisk identitet helt frikopplad från varje form av klassmässiga, historiska, sociala och nationella samband. För att passa in i den nya kulturens ideal gäller det att man lever upp till de normer, regler och mönster för beteende och utseende som den kräver. Att göra det innebär att man köper kläder och prylar och har tankar, åsikter och den livsåskådning som är i överensstämmelse med den trend som gäller för tillfället, en trend skapad av den som har makt och inflytande. Totalt okritiska skall ungdomar ikläda sig en identitet skapad för att passa ett samhällssystem där det inte finns några olikheter och följaktligen inga motsättningar. Och i den mån olikheter finns skall de sminkas över med ett lager kladdig brunkräm. Men när skalet görs till den mest betydande delen av människan, förlorar insidan helt sin betydelse. Den här kulturen fråntar ungdomarna rätten till en egen identitet, rätten att tänka själva och rätten att se sina livsvillkor som en del i ett större sammanhang. Att tillåta den här kulturens ideal att vara det enda alternativet är en fruktansvärd våldsutövning mot ungdomar. Om den här antikulturella utvecklingen tillåts fortsätta kommer Hans Alfredson även i fortsättningen att konstatera att de historielösas och identitetslösas skara växer.

Det politiska klimatet är till sitt väsen antiintellektuellt, antiideologiskt och ett hot mot kulturen. Därför blir det fler och fler själadöda och feta fiskar som flyter med strömmen, och kulturen berövas sin livskraft. Det är sant att man med den nya teknikens hjälp kan skapa nya möjligheter till internationellt kulturellt utbyte. Men denna utveckling har ägt rum under kapitalistiska marknadsförhållanden. Respekten för nationellt kulturarv har undertryckts. Resultatet har blivit kulturimperialism och konstnärlig utslätning. Målet har aldrig varit kulturellt utbyte utan ideologisk dominans. Vänsterpartiet kommunisterna anser att det är ytterst viktigt att politikerna i tid uppmärksammar denna utveckling och skapar förutsättningar för att förändra den, inte genom ingrepp, förbud eller murar mot den kommersiella masskulturen utan genom att utveckla alternativ. Vpk föreslår att det egna skapandet uppmuntras och att stödet till olika former av ideell verksamhet inom kulturområdet, körer, orkestrar, amatörteater, osv., får kraftigt ökat ekonomiskt stöd. Herr talman! Kulturarvet består av moralbegrepp, attityder, värderingar och allmänt accepterade sanningar. Kulturarvet utgör den grund som varje människa bygger och utvecklar sin personlighet och identitet på. Det handlar om individuell identitet, dvs. känslan att jag som individ har ett visst värde, att jag duger något till, känslan av självrespekt och självförtroende. Men det handlar också om gruppidentitet, dvs. medvetenhet om att jag hör samman med andra människor, att jag ser mina livserfarenheter inramas av och ingå i en kollektiv historia, en insikt om att mitt liv har ett sammanhang och ett samband med vad som har hänt tidigare i den grupp eller klass jag tillhör. På den medvetenheten grundar sig självtilliten, känslan av egenvärde, lusten att pröva den egna förmågan för att bära vidare gruppens samlade kunskaper och erfarenheter, styrkt av den samlade erfarenhet som gruppen har. Medvetenheten består också av vetskapen om att en del av de egna problemen och svårigheterna inte är personliga utan härstammar från de villkor som hela gruppen lever under. Vpk anser att man inte nog kan understryka betydelsen av och sambandet mellan det kulturella arvet och personlighetsoch identitetsutvecklingen hos människorna i allmänhet och ungdomarna i synnerhet. Endast genom en utvecklad personlighet och ett självständigt tänkande blir det möjligt för människorna och framför allt för ungdomar att kritiskt granska, utveckla, ifrågasätta och konstruktivt påverka sitt eget kulturella arv. Enbart genom en utvecklad kulturell identitet blir det möjligt att ta del av det internationella kulturutbytet på ett konstruktivt sätt och acceptera andra folks rätt att ha en egen kultur. Rätten till nationell identitet och kulturarv och till ett självständigt internationellt kulturutbyte måste i dag försvaras mot imperialistiska koncerners och staters strävan efter ideologisk dominans.

Kulturarvet består av samlade erfarenheter och vunna konstnärliga erövringar. Det består av verk och arbetsmetoder skapade under specifika historiska betingelser. I varje ögonblick och med varje generation läggs ny kunskap grundad på upplevelser av nya förhållanden till kulturarvet. Gamla etablerade sanningar ifrågasätts. På så sätt berikas, tolkas, förändras och utvecklas vårt kulturarv. Mot denna bakgrund och i förvissningen om att kulturen aldrig är ideologilös utan en avgörande faktor för en levande idédebatt och för den ideologiska kampen, anser vpk att kampen för en progressiv kultur, det svenska arbetande folkets kultur, är en av de primära uppgifterna för arbetarrörelsen och arbetarpartierna. Vänsterpartiet kommunisterna anser vidare att staten måste skapa ekonomiska förutsättningar som möjliggör och garanterar den konstnärliga mångfalden, den konstnärliga friheten och därmed yttrandefriheten. Vpk föreslår att 1 20 av statsbudgeten avsätts för kulturella ändamål.

Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-reservationer och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Kulturutskottets ordförande Ingrid Sundberg beklagade det ringa intresset för kulturdebatten i dag. Om man ser till numerären av i kammaren närvarande kan man säga att intresset är litet, även om det inte behöver vara så. En av anledningarna kan också vara att betänkandena kommer litet droppvis. Det blir ett slags snuttifiering inom kulturområdet och inte ett riktigt samlat grepp över det hela, trots att det betänkande vi nu behandlar handlar om de kulturpolitiska målen. Man kan med intresse notera att det är en ny trend på gång inom kulturutskottet när det gäller behandlingen av de olika betänkandena. Socialdemokraterna har kommit i minoritet i flera frågor, även då det inte gällt stora summor pengar. Denna tendens tycker jag är intressant. Trots att man har prioriterat kulturen i budgeten, har man inte kunnat lyfta fram den särskilt starkt när man anslagit pengar, och det är ju det som behövs. Miljöpartiet de gröna har föreslagit 100 miljoner mer än regeringen i ett försök att få detta trendgenombrott. Å andra sidan kan vi inte gå med på att fixera en växande kulturbudget i fasta procenttal, som kommunisterna vill. Det här betänkandet handlar om ett antal övergripande kulturfrågor, ja, själva målsättningen för kulturpolitiken. Den är av speciellt intresse för oss i miljöpartiet de gröna, eftersom vi är nya i riksdagen. När en enig riksdag 1974 ställde sig bakom de åtta kulturpolitiska målen, var det en viktig händelse. Det var första gången man försökte ge en samlad och samtidigt relativt vid ram för de offentliga insatserna inom kulturlivet. Jag tror att kulturministern har visat på hur liten budgeten var från början. Där kan man säga att det har skett en hel del saker. De åtta målen kan visserligen kritiseras för att de är allmänt formulerade och för att de bygger på en alltför snäv definition av kultur. Men svagheten i kulturpolitiken efter 1974 ligger dock inte i målen utan i det förhållandet att man inte i någon nämnvärd utsträckning, försökt leva upp till dem. Vi ställer oss bakom de åtta kulturpolitiska målen. En förutsättning för att det skall gå att genomföra några betydande förändringar av dagens kultur är dock att de offentliga anslagen till kulturlivet höjs radikalt. Vi har medverkat på vårt sätt genom att vi föreslagit att 100 miljoner mer än vad regeringen har föreslagit ställs till kulturlivets förfogande. En grön kulturpolitik måste utgå både från vår vision av morgondagen och från den kultur som vi lever i i dag. Vi säger att förändringen kan växa fram och få gestalt bara i mötet mellan det nuvarande och det anade. I dag koncentrerar vi oss på att urskilja de värdefulla inslagen i dagens kultur. De konstnärliga uttrycken har en omistlig betydelse i den gröna kulturen. Det är bara med hjälp av konstnärliga uttryckssätt som vi människor kan gestalta helhetsbilder av våra liv. Kulturen är det sätt på vilket liv, verksamheter och relationer — såväl andliga som materiella — gestaltas inom ett enskilt samhälle. Samhället agerar genom sina institutioner och medlemmar — vilka samlar, väljer och skapar erfarenheter, värderingar, normer, symboler, ritualer, ceremonier, relationer och moralbegrepp. Kulturens identitet är lika med ett urval av de här abstrakta och konkreta begreppen och de påtagliga effekterna av dessa som är åtkomliga för individen eller gruppen i samhället. Inom den svenska kulturen, tycker vi, har de styrande funktionerna sedan lång tid tillbaka tillskansat sig ett slags monopol på rätten att styra kulturens identitet. Vi i miljöpartiet de gröna kan också tänka oss kulturen, som icke är monopolistiskt styrda. Vi är dock inte beredda att för dagen föreslå några nya mål eller delmål för kulturpolitiken, i varje fall inte i någon sammanhållen doktrin. Det hindrar oss emellertid inte från att samtycka till vad som sägs t.ex. vad gäller reservation 1 av de borgerliga partierna och reservation 2 av vpk. Jag skall något beröra dessa. I reservation 1 står det att det är naturligt att överväga om det nu gällande s.k. decentraliseringsmålet bör omformuleras, så att det klarare framgår att samhället skall verka för att det i alla delar av landet kan utvecklas ett aktivt kulturliv. Detta ställer vi gärna upp på. Enligt vpk-reservationen anser utskottet att riksdagen bör ställa sig bakom riktlinjer för kulturpolitiken, innebärande åtgärder för att utveckla och stödja kulturyttringar som vänder sig mot förtryck och degradering av människan och som i stället genom sitt motstånd bidrar till en fri och allsidig utveckling. På övriga punkter finns det dock formuleringar, som vi inte är beredda att i dag ställa upp på. En sak som vi inte alls accepterar är sponsringen. Företagens nyvakna intresse för sponsring av det offentliga kulturlivet bottnar bara i en vilja att skapa en ny form av PR-verksamhet. Vi i miljöpartiet de gröna säger definitivt nej till alla former av sponsring av verksamheten vid våra offentliga institutioner. Vi anser att staten, landsting och kommuner tillsammans skall ta det ekonomiska ansvaret i det sammanhanget. Herr talman! Jag yrkar bifall till våra reservationer 14 och 28. Reservation 14 handlar om att man genom kunskaper kan främja insikten i främmande kulturer. I reservation 28 säger vi att en minimistandard på folkbibliotekens område bör fastställas lagstiftningsvägen. Det behövs alltså en lag som säkrar en minimistandard när det gäller folkbiblioteken. Vidare har vi en positiv inställning till reservation 15 av vpk, vilken jag yrkar bifall till. I reservationen visar man på behovet av ett kurdiskt kulturcentrum.

Herr talman! Jag tror att samtliga företrädare för de olika partierna har talat om de åtta kulturpolitiska mål som riksdagen fastställde 1974. Men ingen av företrädarna har talat om vad de målen egentligen innebär. En förklaring kan vara att det är en självklarhet. En annan förklaring är kanske att det finns en viss vilsenhet i denna diskussion. Ingrid Sundberg t.ex. säger att socialdemokraterna har en statisk syn på kulturpolitiken och att det bidrar till en fastlåsning. Men jag misstänker att hon inte ordentligt har läst vad som sägs om de här målen. Man säger att det behövs ytterligare nya målsättningar, såsom mångfald och kvalitet. Jag tror att det var Jan-Erik Wikström och en del andra som var av den åsikten. Detta stärker bara min uppfattning. Således tror jag att det finns anledning att faktiskt gå igenom de åtta kulturpolitiska mål som är fastlagda. Dessa är inte statiska, utan de är i hög grad dynamiska. Det första målet för kulturpolitiken är att denna skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa rejäla förutsättningar för att den här friheten skall kunna utnyttjas. Vari ligger det statiska här? På denna punkt handlar det inte bara om en formell yttrandefrihet, utan det är också fråga om en reel, utvecklande yttrandefrihet. Det innebär t.ex. att samhällets massmediepolitik måste syfta till att många röster — även ekonomiskt svaga röster — skall få en chans att göra sig gällande. Det innebär också att folkrörelser, fria grupper och enskilda kulturarbetare måste ges stöd och stimulans i sitt arbete. Självfallet innebär detta att yttrandefriheten ständigt är hotad. Därför måste denna alltid försvaras. Det kan vara fråga om ett kommersiellt hot, ett politiskt hot eller ett religiöst hot. Yttrandefriheten är dock faktiskt grundläggande för demokratin och den fria åsiktsbildningen — i den meningen kan den möjligen vara statisk. Men i just detta avseende undrar jag: Vad är det för fel att vara statisk om man samtidigt är kompromisslös när det gäller en av demokratins grunder? Mot den bakgrunden stödjer vi självfallet ett fritt och mångsidigt kulturutbud. Således måste man, för att knyta an till en aktuell debatt, se till att de ”svarta pilar” som nu riktas mot den indisk-brittiske författaren Salman Rushdie fångas i flykten. Det andra målet som riksdagen uttalade sig för är att kulturpolitiken skall ge människor möjlighet till egen skapande aktivitet och att den skall främja kontakt mellan människor. Vad är det för fel med den målsättningen? Vad innebär den? Vad är det för fel med att hålla fast vid denna målsättning? Som jag ser saken innebär denna målsättning att de yrkesverksamma kulturarbetarna och även amatörverksamheten inom kulturlivet är beroende av varandra. Dessa stimulerar varandra och bidrar till att öka det kulturella engagemanget hos den breda massan av folket. Naturligtvis, Jan-Erik Wikström, skall villkoren för de yrkesverksamma kulturarbetarna vara rimliga. Detta är ett svar på den något retoriska fråga som Jan-Erik Wikström ställde i sitt inlägg. Det tredje målet för kulturpolitiken är att denna skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet. I arbetet med frigörelsen från kommersialismens negativa verkningar spelar både skolan och folkbildningen — för att ta två viktiga exempel — en central roll. Verksamheter där deltagarna är aktivt skapande i stället för passivt konsumerande är här väsentliga — inte minst mot bakgrund av kommersialismens negativa verkningar som unga människor i så hög grad får kännas vid. De kulturpolitiska målen innebär också att vi skall främja en decentralisering av verksamheter och beslutsfunktioner i diskussionen om regional kulturpolitik. Jag återkommer till den. Den senare. Jag måste säga att detta mål självfallet innebär att det måste ske en geografisk spridning av institutionernas verksamhet —t.ex. länsteatrar, regionmusiken, bibliotek och museer. Sedan de kulturpolitiska målen fastställdes har det också skett en positiv utveckling i detta avseende. Men fortfarande finns här en källa till otillfredsställelse över att vi inte har kommit längre än vi har gjort. Vi måste se till att kulturpolitiken når ut till större geografiska områden. Vi måste se till att denna tränger djupare in i den breda massan av folket. Vad är det för fel med den kulturpolitiska målsättningen? Kulturpolitiken skall också utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov. Kalla detta för ett kulturellt jämlikhetsmål. Inte minst organisationer kan bl.a. genom uppsökande verksamhet bidra till att bryta den isolering som alltför många grupper fortfarande drabbas av. Dessa kulturpolitiska insatser är självfallet centrala för de människor som berörs, men de är också centrala för alla oss som anser att kulturell jämlikhet har sitt viktigaste kännemärke i alla människors lika värde och varje människas okränkbarhet. Det får vi också ta konsekvenserna av när vi utformar kulturpolitiken. Ett mål för kulturpolitiken sägs också vara att den skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse. Det är alltså en positiv och öppen bild, och den är i hög grad, Ingrid Sundberg, långt ifrån statisk utan just dynamisk. Här handlar det om förnyelse. Detta mål har självfallet också samband med yttrandefrihetsmålet, eftersom något nyskapande ej kan ske utan frihet. Samhällets stöd till konstnärer, i form av konstnärslön, konstskolor och experimentfilmverksamhet, ger dem möjligheter att utveckla och experimentera utan att främst behöva frukta ett misslyckande. Däri ligger utmaningen. Vidare heter det i målformuleringen att kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs. Det är självklart att — det tror jag att en konservativ politiker har lätt att förstå — den som inte har något samband bakåt i tiden har svårare att utifrån nuet forma framtiden. Det är också min uppfattning på denna punkt. Därför har vi också ett arv att vårda och levandegöra på de flesta områden. Den verksamhet som bedrivs inom hembygdsrörelsen är ett gott exempel på hur en bred, folkligt förankrad verksamhet kan bedrivas just med syftet att levandegöra framväxten av vår kultur, vårt samhällsliv och det moderna välfärdssamhället. Detta levandegörande av äldre tiders kultur finns det ett annat gott exempel på i den våg av ”gräv-där-du-står-forskning”, som blev en följd av Sven Lindqvists bok med samma namn. Slutligen uttalas att kulturpolitiken skall främja utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet över språkoch nationsgränserna. Självfallet förutsätter ett levande kulturliv som vårt öppenhet och impulser från andra kulturmönster. Detta är berikande för oss, liksom vi naturligtvis önskar att det är berikande för andra kulturer att komma i kontakt med vår kultur. Det får dock inte bli den ensidighet som det tenderar att bli i det massiva amerikanska massmedieutbudet. Här har inte minst Sveriges Radio ett stort ansvar för att medverka till att garantera mångfalden och kvaliteten och för att producera och distribuera svenska men också andra länders kulturyttringar. Just genom antagandet av dessa mål har samhället, i detta fall staten, självfallet tagit på sig ett stort ansvar för kulturpolitiken. Det torde ha framgått, när vi har försökt tala om vad dessa mål innebär, att häri ligger ett klart ställningstagande för såväl mångfald som kvalitet. Det ligger i varje delmål. Trots detta uttalar sig utskottet enhälligt för att det skall ske en kartläggning och utvärdering av gjorda insatser på kulturområdet. Utskottet anför dock: ”En övergripande parlamentarisk utredning om kulturpolitiken skulle dock, om den tillsattes under den närmaste tiden, innebära betydande risker för att angelägna delreformer skulle skjutas på framtiden.” Det är alltså om något år dags att göra en genomgripande analys av kulturpolitiken. Detta är ett viktigt klargörande i dagens debatt. Fram till dess att denna översyn kommer till stånd har också olika speciella utredningsuppdrag hunnit att både genomföras och åtgärdas. Jag tänker bl.a. på den utredning som Gunnar Svensson nu genomför om statens stöd till regionernas kulturverksamhet. Här var det ingen måtta på klagomålen från de borgerliga partierna. Jag fick nästan intrycket att utredningen över huvud taget inte var igångsatt och att den samtidigt var mycket begränsad. Låt oss då titta på direktiven, som formulerades långt innan utskottet justerade sitt betänkande, då arbetet dessutom redan var i full gång. Det handlar om just det som man i ord har sagt är viktigt, nämligen den regionala kulturpolitiken och de regionala effekterna. Det konstateras att det har skett en betydande utveckling av länsinstitutionerna, att befintliga institutioner sedan mitten av 70-talet har förstärkt sin verksamhet och att landstinget har övertagit huvudmannaskapet för länsmusiken, för att ta några exempel. Man frågar sig också hur den regionala kulturpolitiken skall kunna förstärkas ytterligare. Man säger att det vid en förstärkning av den regionala kulturverksamheten således är naturligt att överväga ett ökat stöd till länsinstitutionerna. I direktiven uttalar man sig alltså mycket positivt om ett av de viktigaste instrumenten för regional kulturpolitik. Det kan bestå i en ökning av basresurserna, men viktigt är också att finna stödformer som stimulerar förnyelse och utveckling av verksamheten. Det handlar om att främja den lokala kulturen genom att stödja nätverket av studiecirklar och föreningar. Man talar om vikten av samlingslokaler för organisationerna, och lägger till den just nu växande floran av kulturorganisationer, från hembygdsföreningar till jazzklubbar. Det är vidare viktigt att undersöka vilka engångsbidrag som kan ges för angelägna satsningar. Det kan gälla kulturbyggen, kulturturistprojekt, kulturmiljöinsatser eller festivaler och festspel. Detta är i hög grad positivt och dynamiskt, men det är framför allt ett brett grepp om det regionala kulturlivet. Utredningen skall alltså kartlägga omfattningen av och formerna för stödet till den regionala kulturverksamheten och förutsättningslöst granska den struktur som stödet har fått och självfallet sedan lägga fram förslag. Detta skall genomarbetas så snabbt att utredningen kan vara klar inför arbetet med nästa års budgetproposition. Det är ett ganska skyndsamt arbete, men det är framför allt ett brett arbete. Det är bara ett exempel på utredningar som görs. Ett annat exempel är Henrik Sjögrens utredning om symfoniorkestrarnas situation. Ett tredje exempel är kulturrådets utredning om teaterverksamhet i län utan egen fast teater. För att komma tillbaka till frågan om rimliga arbetsvillkor för yrkesverksamma konstnärer, kan jag också nämna den aviserade översynen av just yrkesverksamma kulturarbetares situation. Det är alltså ganska hyggligt ställt med arbetet i dessa avseenden. Det är ändå inte säkert att vi har anledning att slå oss för bröstet i alla sammanhang. I många andra länder har kulturpolitiken varit mycket aktiv, och därför är det speciellt intressant att göra en avvägning mellan den svenska kulturpolitiken och andra länders kulturpolitik. Detta sker just nu inom ramen för Europarådet, där man utvärderar t.ex. den geografiska spridningen, konstnärsskapets villkor, kulturvaneförändringar, anslagsutveckling m.m. Denna utvärdering har tillkommit på svenskt initiativ. Den är ännu inte klar, men jagtror att vi, när den om någon månad blir klar, inte kommer att ha något att skämmas för. Resultatet är ganska hyggligt, men fortfarande har vi större ambitioner än vi har lyckats nå upp till i dag. Jag menar alltså att det riksdagsbeslut som fattades 1974 blev ett kraftigt avstamp för ett intensivt reformarbete. Man kan belysa det på ett annat sätt. Sedan 70-talet har de statliga kulturanslagen fördubblats och är nu en bra bit över 2 miljarder kronor. Räknar man dessutom in utbildningen till kulturyrken, organisationernas kulturverksamhet, Folkets hus, bygdegårdar, kulturhus m.m. blir beloppet 5 miljarder kronor. Landstingens och kommunernas satsningar har ökat kraftigt. Vi kan konstatera att omkring 11 miljarder kronor av offentliga medel i dag går till kulturändamål. Låt mig ta några konkreta exempel: Det finns i dag länsmuseer och länsbibliotek i alla län. I alla län utom fyra finns länsteatrar, och Skaraborgs län får i år genomföra sin satsning på länsteater. Det är bara att beklaga att man där inte stödde Operan i Göteborg. Det finns i dag tio orkestrar med statligt stöd. Det finns vidare en regional musikverksamhet, som är knuten till landstingen. Det statliga stödet till regionala institutioner uppgår till mer än 500 milj.kr. I samband med större regionalpolitiska satsningar i Bergslagen, Norrbotten och Jämtland har betydande belopp avsatts under en treårsperiod. Kultur-i-skola-verksamheten får årligen 16 milj.kr. för att öka kontakten just mellan kulturarbetare och skolan. Kultur i arbetslivet har en växande verksamhet spridd över hela landet. Stödet till fria grupper har ökat snabbt och är i dag uppe i 40 milj.kr. totalt sett. Ett 50-tal grupper får stöd. Trots detta kvarstår viktiga behov, inte minst utanför Storstockholmsområdet. Resurserna för barnoch ungdomsverksamhet har förstärkts. Ersättningen till författarna för bokutlåning har på två år höjts från 48 till 63 öre. Därmed förstärks författarfonden med 30 Ice. Ytterligare anslag till upprustning av folkbiblioteken sker som bekant dessutom. Talboksproduktionen, taltidningsproduktionen, videogram för döva och en rikstäckande nyhetstidning för förståndshandikappade har fått kraftigt utökade resurser. Så kan uppräkningen fortsätta. Men fortfarande kvarstår en viktig fråga: Har kulturmönstret förändrats, som en följd av dessa och andra satsningar? Svaret på den frågan menar jag i huvudsak är ja. Låt mig nämna några exempel. Museibesöken har ökat med 10 90 sedan 1974, samtidigt som den sociala skillnaden mellan besökarna har minskat. Konsertvanorna har ändrats. Antalet personer som inte går på konserter har minskat och de regelbundna besökarnas antal har ökat. Här har en utjämning skett av såväl geografiska som sociala skillnader. Sedan måste jag på ett par punkter också beröra de konkreta frågor som togs upp. Ingrid Sundberg tyckte att vi var njugga mot Sveriges konstföreningars riksförbund och Föreningen Handarbetets vänner. Vi är inte alls njugga mot dem. Vi vill bara inte, inom de ramar som finns för just detta anslag, låsa fast summan. Det gör däremot ni, tillsammans med majoriteten i utskottet. Det innebär att de andra organisationerna under denna anslagspost rimligen får mindre pengar, eftersom ni vill ge de nämnda organisationerna mer. Vad har ni emot Konstfrämjandet, Grafiska sällskapet och Svenskt barnbildarkiv, för att ta några sådana exempel? Något måste det faktiskt vara. Nästa fråga som jag måste beröra, och jag skall bli ganska personlig, gäller sponsring. Jag är inte alls ffrämmande för användning av sponsring i olika sammanhang och det är heller inte socialdemokraterna i övrigt i utskottet. Men det är alldeles självklart att sponsringen inte får leda till att verksamheten påverkas och styrs. Jag har sett ett exempel där jag faktiskt ifrågasätter om inte omfattande sponsring fick rent negativa effekter. Det var i New Sweden-kampanjen som bedrevs i Amerika förra året. Avsikten med den var en bred kulturell satsning för spridande av svensk kultur. Ju närmare kampanjstarten man kom, desto mer öppnade man famnen för näringslivet. Jag följde detta inte helt från distans, och jag måste säga att det bestående intryck jag hade efteråt var att det mer kom att handla om en svensk näringslivskampanj än om en kampanj för spridande av svensk kultur. Skälet var just att näringslivssponringen blev så omfattande. Man kan skämta litet också, efter att ha skällt på näringslivet litet grand. Det var upplyftande att lyssna på Alexander Chrisopoulos. Han manade till kamp för klassamhällets nedbrytande. Det var arbetarrörelsen som i sin allmänna politiska och ideologiska kamp skulle bekämpa klassamhället för att det arbetande folket skulle känna tillhörighet. Nu förstår jag varför Alexander Chrisopoulos vill höja stödet till Drottningholmsteatern så kraftigt. Jag vet bara inte varför det stödet skall ingå som ett led i klasskampen. Det blev i så fall snarare en omvänd klasskamp. Herr talman! I årets budgetproposition anslås direkta resursökningar på 100 milj.kr. som första etappen på ett treårsprogram för ökade kulturinsatser. Sammantaget är ökningen 300 milj.kr. Det finns självfallet många skäl för denna satsning. Jag skall nämna tre som visar inriktningen av den socialdemokratiska kulturpolitiken. 1. Kretsen av människor som tar del i och skapar kulturaktiviteter måste vidgas. Det är inte bara en fråga om kulturell demokrati, utan också i hög grad en fråga om att samhället bara kan stärkas i social, politisk och kulturell mening om alla människor får chans att frigöra sina skapande resurser och vidga sina upplevelser. I detta ligger självfallet också en förbättring av villkoren för utövande av konstnärliga yrken. 2. För att vi med framgång skall kunna bygga framtiden är det speciellt viktigt att stimulera kulturaktiviteter bland barn och ungdom. Den kommersiella masskulturen gör det än mer viktigt att stimulera barns och ungdomars skapande. Såväl de ungas eget föreningsliv som skolan spelar här en central roll. 3. Det regionala kulturlivet måste stärkas. Skapandet av egna teatrar, museer och andra länsinstitutioner har visat att kulturlivet stimuleras runt om i landet. Därmed blir också institutionerna en viktig dynamisk kraft i den egna bygden och i den egna närmiljön. En viktig del av det lokala kulturlivet är också folkrörelserna, de fria, idéburna organisationerna. Det är just dessa som i hög grad har lagt grunden för och byggt upp vårt demokratiska samhälle. Dessa organisationer har också tagit på sig en så stor folkbildningsuppgift, att man kanske kan säga att medlemmarna i dessa organisationer i hög grad bidrar till att bilda det lokala kulturella nätverk som vi alla — hoppas jag - vill stärka. Till detta skall också läggas alla de nya organisationer som växer fram, inte minst bland ungdomen. Med främst dessa tre utgångspunkter vill socialdemokratin bygga ut de kulturpolitiska satsningarna inför framtiden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 5, 19, 22 och 29 samt i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tar tillbaka mitt uttalande att dagens debatt inte innehåller några nyheter. Det är första gången utskottets vice ordförande har deltagit i en allmän kulturdebatt i riksdagen, och jag tycker att det har varit intressant och roligt att lyssna på honom. Jag har i dag haft tillfälle att läsa pressreleasen när det gäller tilläggspropositionen. Enligt min mening är den präglad av visioner av framtiden: förändringar, ökad regionalisering, förändrade beslutsrätter osv. Vi diskuterar här kulturen och de kulturpolitiska målen. Åke Gustavsson förde vad jag skulle vilja kalla en nygammal debatt. Det är riktigt att vi inte har diskuterat de frågor som han nämnde, men vi diskuterade dem kolossalt mycket i början av 1980-talet. Socialdemokraterna hänvisar till att en utökning av målen — inte ett borttagande av målen och inte förändringar av dem — skulle vara olämplig av det skälet att den skulle låsa fast utvecklingen. Min fråga lyder: Varför är det att låsa fast utvecklingen när det gäller kulturpolitiken men inte när det gäller den ekonomiska politiken? Beträffande den senare kan man göra förändringar. Om man nu talar varmt om kulturarbetarnas rimliga villkor, kan man fråga sig varför vi inte kan ge Konstnärsnämnden — som behandlas i ett senare betänkande — den halva miljon som behövs. Sedan till klagomålet om utredningen. Jag tror inte att Åke Gustavsson var med tidigare när vi diskuterade utredningen om det regionala stödet. Det har inte bara gällt att förbättra stödet utan också att ifrågasätta utformningen av det regionala kulturstödet, att förutsättningslöst se över stödet och även arbeta fram förslag. Och det mycket viktiga: genom att man tar god tid på sig kan berörda institutioner och organisationer få möjlighet att yttra sig. Nu säger Åke Gustavsson att utredningen skall vara klar till nästa års budgetproposition, men då kommer det inte att föreligga någon möjlighet till demokratiska bedömningar från de olika instansernas sida. När Åke Gustavsson talade om de svarta pilarna hoppades jag ett tag att även momsbeläggningen av kulturen skulle kunna beröras. Men så blev det inte. Jag skall ge utskottets vice ordförande min reseberättelse, där jag ensam följde upp New Sweden-kampanjens kultursatsningar i Amerika. I reseberättelsen ges det kanske en något annan bild än den som vice ordföranden gav här nyss.
Herr talman! Jag vill då fråga Åke Gustavsson: Hur snart är ”ganska snart”?
Herr talman! Även jag vill hälsa Åke Gustavsson välkommen till kulturutskottet. Det är alltid trevligt med en ny debattör. Åke Gustavsson debuterade med någonting som jag skulle vilja kalla för en väckelsepredikan hållen på ett prästmöte. Det var en självklarheternas Höga visa, för debatten om de kulturpolitiska målen gäller ju inte på någon punkt ifrågasättandet av de åtta mål som är fastställda, utan debatten under de senaste åren har ju gällt huruvida vi skall komplettera dessa mål med ytterligare några. Nu förlåter jag gärna Åke Gustavsson, som inte har hunnit läsa in hela materialet. Men denna debatt har pågått under ett antal år. De två mål som jag särskilt har framhållit gäller kvalitet och rimlig ersättning till fritt arbetande konstnärer. Jag skall erbjuda en förklaring till varför socialdemokraterna är tveksamma. Kvalitetsmålet innebär ju att man måste prioritera den professionella kulturen framför amatörkulturen, och där är socialdemokratin tveksam. Här skiljer sig våra värderingar. Sätter man som ett nytt kulturpolitiskt mål att ge rimlig ersättning till fritt arbetande konstnärer, innebär ju detta att man måste prioritera den saken, och det har socialdemokratin icke varit beredd att göra. I kompletteringspropositionen utlovas det till budgetpropositionen om två år. Det är där skillnaden ligger. Jag undrar om det inte skall finnas något utrymme för förnyelse inom socialdemokratin. Utredningen om de regionala kulturinstitutionerna kom två år för sent. Det rör sig inte om några veckor utan om två år. Slutligen när det gäller New Sweden. Jag tycker att Åke Gustavssons kritik är ganska fantastisk. Det gäller en av de största satsningar som har gjorts. Utgångspunkten var att staten gav ett visst antal miljoner — om jag minns rätt 10 milj.kr. — varefter näringslivet satsade resten. Jag måste säga att jag i detta avseende känner mig betydligt tryggare i sällskap med talman Ingemund Bengtsson och drottning Silvia än med Åke Gustavsson.

Herr talman! Efter att ha deltagit i en rad kulturpolitiska debatter måste jag komma med några konstateranden. Det finns faktiskt ett visst drag av panegyrik i de anföranden som har hållits av socialdemokrater som sitter i utskottet och av regeringsrepresentanter. Nu står alltså Åke Gustavsson här och talar om för oss vilka kulturpolitikens mål egentligen är. Men han nöjer sig inte med detta utan fortsätter att tala precis som om de kulturpolitiska målen skulle ha uppfyllts. Samtidigt som han gör det tar han hem de politiska vinsterna. Där ligger alltså det panegyriska i framträdandet. Men verkligheten är inte denna. Självfallet är det viktigt att konstatera att de kulturpolitiska målen ligger fast. Alla partier står bakom målen. Och självfallet kan man konstatera att det viktigaste målet är att kulturpolitiken skall garantera yttrandefriheten och skapa förutsättningar för att denna skall kunna komma till uttryck. Frågan är: Vad gör man i den praktiska kulturpolitiken och genom de konkreta förslag som läggs fram i budgetpropositionen för att målet skall kunna uppnås? Vad gör man alltså för att skapa förutsättningar för att yttrandefriheten skall kunna komma till uttryck? Här görs i årets budgetproposition en kraftig korrigering av regeringsförslaget. Det föreslås bortåt 50 milj.kr. utöver regeringsförslaget, och det avser en rad förbättringar på en rad områden inom kulturpolitikens område. Tyvärr har det skapats en majoritet av vänsterpartiet kommunisterna tillsammans med de borgerliga partierna. Men från vpk:s sida kan vi trösta oss med att vi i alla fall har lyckats att förbättra situationen på kulturområdet på en rad avgörande punkter. Åke Gustavsson ställde en konkret fråga till mig om hur vpk:s politik för att slå vakt om det arbetande folkets kultur kan överensstämma med vpk:s strävan att slå vakt om Drottningholmsteatern och Operan. Jag vill svara så här: I vpk:s syn på kampen för kultur i det arbetande folkets intresse ingår att vpk inte vill beröva människorna möjligheterna att gå på både Drottningholmsteatern och Operan. Vi har aldrig ansett att de här olika kulturella yttringarna står i ett motsatsförhållande till varandra. Åke Gustavssons resonemang vittnar om en generande naiv och förenklad syn på det arbetande folkets kultur.

Herr talman! Det är ju möjligt att jag har hoppat in i den här debatten litet grand utifrån —i varje fall tycks de borgerliga företrädarna uppfatta det på det sättet. Jag känner det faktiskt inte så själv, allra helst inte som det enligt vad Ingrid Sundberg sade är närmare tio år sedan man över huvud taget diskuterade de åtta kulturpolitiska målen här i kammaren. Jag får väl då be om ursäkt för att jag tog upp en nygammal debatt. Å andra sidan kan man, för att apostrofera den liberala ideologin, säga att en sanning aldrig kan bli stark om den inte ständigt debatteras. Dessutom kan sanningen, om den debatteras tillräckligt intensivt — jag säger det som ett tips till Ingrid Sundberg —- avslöjas vara något annat än sanning. Den debatten tror jag faktiskt är bra från alla synpunkter. Sedan fortsatte Ingrid Sundberg med att tala om att man ifrågasatt utformningen av utredningen av det regionala kulturstödet; man vill ha en förutsättningslös utredning. Jag får väl be kammaren och framför allt Ingrid Sundberg om ursäkt om jag inte uttryckt mig tillräckligt tydligt på den punkten. Jag försökte faktiskt citera vad som står i betänkandet om utredningsuppdraget. Det heter där: ”Den sakkunnige skall kartlägga omfattning och former för statligt stöd till regional kulturverksamhet — — —” — det gäller alltså både omfattningen och formerna. Den sakkunnige skall vidare ”förutsättningslöst granska den struktur som stödet har fått och lämna förslag beträffande stödets framtida inriktning och utformning, som kan tas till utgångspunkt för ett konkret reformprogram i budgetpropositionen 1990”. Denna utredning blir klar under våren. Jag tror också man hinner med en hygglig remissomgång av den och hinner ta in de här sakerna. Jag skall gärna med stort nöje läsa Ingrid Sundbergs reseberättelse — det är säkert en uppfriskande läsning. Jag redogjorde för de intryck jag har fått, och jag har faktiskt också talat med en del människor som varit inblandade i den här processen. När jag har sällskap med drottning Silvia är det nog inte trygghet jag känner, Jan-Erik Wikström, men det kanske inte precis hör hemma i den här diskussionen. Jan-Erik Wikström jämförde mitt anförande med en väckelsepredikan, hållen på ett prästmöte. Jag vill bara i kammarens protokoll få inskrivet att jag aldrig har trott mig ha förmågan att väcka Jan-Erik Wikström i de här sammanhangen. Därför hade jag inte heller ambitionen att hålla någon väckelsepredikan. Så till sakfrågan. Jan-Erik Wikström sade att det här är känsligt och besvärligt för socialdemokraterna, därför att tar man ställning till kvalitet måste man prioritera proffs framför amatörer. Det är inget känsligt. Jag delar inte den uppfattningen. Jag tror att proffs och amatörer behöver varandra — de måste kunna samarbeta, och detta är i sig utvecklande för båda.
Herr talman! På något sätt är det alltid så att riksdagens kulturdebatter har begränsad tid. De infaller i slutet av vårsessionen. De skall gå ganska fort, och vi har press på oss från talmanskonferensen, osv. Det är en av orsakerna till att vi inte mer noggrant har penetrerat de nu gällande målen för kulturpolitiken, men det kan faktiskt också bero på att de tillkom i enighet och att det har rått enighet om dem som mål. Däremot konstaterar jag att Åke Gustavsson här inte direkt tog ställning emot tanken att en komplettering förr eller senare kan ske. Det är ju det som är det statiska i den socialdemokratiska kulturpolitiken: just på detta område skall ingen förändring kunna ske. Det kommer vi inte att acceptera. Sedan vet jag inte om Åke Gustavsson kommer att tycka att det är så uppbyggligt att läsa om hur man på källarteatrar i Washington spelar Strindberg med rödlackerade 80-talsdamer från 1800-talet; det förekommer alltså ganska roliga kulturhändelser även i det landet.
Herr talman! Jag tycker inte Åke Gustavsson skall be om ursäkt för sitt inlägg — det är väl bra med debatt. Men min poäng var att det väl är något mer naturligt om vi här i kammaren diskuterar de punkter som vi inte är överens om än att Åke Gustavsson lägger ut texten i åtta punkter där vi har varit överens sedan 1974! Det var det jag menade när jag sade att hans anförande var en självklarheternas höga visa. Sedan till det här med amatörer och proffs. Den väsentliga skillnaden är att den som har en yrkesinkomst och spelar fiol, dansar eller spelar teater på kvällstid självfallet inte har samma behov av stöd från stat och kommun som den har som skall leva på att utöva sin konst. Villkoren är annorlunda för de fritt arbetande konstnärerna. Är det rimligt att just de fritt arbetande konstnärerna har den högsta arbetslösheten av alla grupper i Sverige? Den registrerade arbetslösheten för dem är mellan 15 och 20 26. Det borde socialdemokraterna vara mer indignerade över och göra mer åt. Sedan har jag aldrig kunnat förstå den rädsla som i varje fall yngre socialdemokrater har för att socialdemokratiska företrädare för Sverige, som talman Bengtsson, talman Peterson och andra, tillsammans med kungahuset och svenskt näringsliv far ut och företräder svensk kultur. Det gör mig glad. Jag har inte något som helst behov av att gnälla över det. Jag tror att också Åke Gustavsson vid närmare eftertanke inser att det inte finns någon anledning att göra det.
Herr talman! Jag har uppfattat Åke Gustavssons ställningstagande till sponsring som något diffust och oklart, och jag vill gärna ha en del preciseringar av vad socialdemokratin anser om sponsring. Från vpk:s sida anser vi att det privata näringslivets och den privata industrins alltmer ökade intresse för kulturen skall ses i första hand som ett försök från kapitalets sida att påverka den ideologiska debatten genom satsningar på sådana kulturyttringar som antingen sammanfaller eller åtminstone inte står i strid med dess värderingar och intressen. Det skall också ses som ett försök att skapa en allmänt progressiv och positiv bild, där företagen framstår som en integrerad del av samhället med motsvarande beroendeförhållanden. Man försöker alltså utnyttja kulturen, inte bara som ett reklameller enkelt marknadsföringsobjekt utan också och framför allt som ett språkrör för en med kapitalets intresse sammanfallande ideologi. Det är alltså vår analys av sponsringen, och vi anser att i samma grad som sponsringen dominerar kulturlivet hotas yttrandefriheten genom att det allsidiga kulturella utbytet sätts åt sidan och kulturen domineras av sådana yttringar som sammanfaller med industrins intresse och ideologi. Nu vill jag fråga Åke Gustavsson på vad sätt det resonemanget är felaktigt och hur socialdemokratins och regeringens uppfattning i fråga om sponsring utkristalliserar sig i konkreta ställningstaganden.
Herr talman! När det först gäller det Alexander Chrisopoulos tog upp vill jag hänvisa till s. 15 i betänkandet, där den socialdemokratiska uppfattningen framgår. Utöver detta vill jag säga några ord till Jan-Erik Wikström om Nya Sverige-kampanjen. Jag försökte säga att jag inte tycker att sponsring är principiellt fel — man får i vissa fall acceptera sponsring. Men i just det fallet är det mitt intryck — och dessutom min uppfattning — att verksamheten för mycket styrdes av sponsorerna. Det tror jag dessutom är en uppfattning som ganska många har. Jan-Erik Wikström sade att det i och för sig är bra att diskutera de åtta kulturpolitiska målen men att man framför allt skall diskutera det man inte är överens om. Jag tror att vi har olika tolkningar av de åtta målen — det är anledningen till att det uppstår en diskussion om mångfalden och kvaliteten. Jag anser att det i stor utsträckning ligger implicit i de åtta uttalade målen, medan man från borgerligt håll vill tillföra det som några nya kriterier. Herr talman! Slutligen vill jag, eftersom detta är mitt sista inlägg i denna replikomgång, såvitt jag förstår, säga att det är roligt att med gillande kunna citera politiska motståndare. Jag skall citera den förre centerpartistiske kulturpolitikern och riksdagsmannen Karl Boo som i sitt sista anförande på det kulturpolitiska området sade: ”Kultur är och bör vara något gemensamt för alla människor och ge inspiration till skapande, kraft till eget förverkligande och framför allt stimulera till gemenskap och harmoni. Ett samhälle som inte har råd att satsa på kulturaktiviteter blir ett fattigare samhälle. Kulturinsatser måste därför få kosta. Ett brett kulturutbud är en tillgång och ett stöd, kanske särskilt för de svagare och ofta ensamma människorna i samhället.” Detta tycker jag är en bra generell beskrivning på en god kulturpolitik.

Herr talman! Jag skall börja med ett tillrättaläggande. Åke Gustavsson sade tidigare att även Skaraborgs län nu får sin länsteater. Det är inte sant. Vi har haft en länsteater i verksamhet i Skaraborgs län i många år. Vi fick en egen länsteater den 1 juli 1988. Den invigdes av kulturminister Bengt Göransson, som befinner sig i kammaren här i dag. Kulturministern var i länet året dessförinnan och invigde ett förnämligt länsbibliotek; i år har kulturministern sett vårt länsmuseum som är mycket omfattande. Han har också haft tillfälle att besöka en konstgrafisk verkstad i Tidaholm. Den skall jag tala litet grand om. Den berörs i två motioner, nämligen motion 222 av Sten Svensson och 223 av Birgitta Johansson m.fl. Motionerna behandlas mycket kortfattat i det betänkande vi nu diskuterar. Innan kulturutskottet avstyrker motionerna säger det följande: ”Enligt vad utskottet inhämtat har kulturrådet lämnat bidrag till kollektivverkstäder för utrustning.” Det är säkert korrekt, men det har inte så mycket att göra med den verkstad som motionerna berör. Den papperstillverkning som sker i anslutning till verkstaden har t.ex. inte erhållit något som helst stöd från kulturrådet. I motionerna beskrivs en konstgrafisk verkstad som är unik i landet genom sin utrustning, genom att de trycker på papper som de tillverkar själva och genom sina internationella kontakter — särskilt med ledande amerikanska litografer. Eftersom motionerna fick en så kortfattad beskrivning i betänkandet har jag velat komplettera bilden med dessa ord. Jag vill också tillägga, på tal om de olika kulturpolitiska mål som ju utförligt beskrivs i betänkandet och som har diskuterats här tidigare, att arbetet på den konstgrafiska verkstaden i Tidaholm sker i samklang med de kulturpolitiska mål som antogs av riksdagen 1974. Särskilt vill jag peka på decentraliseringsmålet som också har diskuterats här. Herr talman! Egentligen skulle jag vilja yrka bifall till motionerna 222 och 223, men det skulle ju i detta läga vara ett slag i luften, varför jag avstår från det. Jag hoppas att riksdagen i något annat sammanhang i framtiden tar tillfället i akt och uttalar sitt stöd för en så unik satsning som den grafiska verkstaden i Tidaholm utgör.

Herr talman! Jag tänker vara ganska konkret i dag; jag tänker tala om samer och om kurder. För övrigt finns det vissa forskare som säger att våra samer kommer från just det område som vi nu kallar Kurdistan. Kurderna är ättlingar till mederna som kom till Mesopotamien, nuvarande Kurdistan, för mer än 4000 år sedan, långt innan turkar och araber kom till området. Det är dessa folk som nu ockuperar Kurdistan. Kurdistan delades mellan perser och ottomaner första gången 1639. Den andra delningen skedde efter första världskriget. Kurdistan blev då en förtryckt koloni i förhållande till de fyra stater som delade upp landet mellan sig. Ett systematiskt utrotningskrig, ett folkmord, har förts av Irak sedan 1975, och det pågår fortfarande. Det förs med olika vapen — kemiska och konventionella. Byar och städer förstörs, massdeportationer och massavrättningar utförs. I Turkiet för man alltsedan uppgörelsen i Lausanne 1926 en medveten politik för att förneka den kurdiska befolkningens existens. Det är en medveten politik i syfte att utrota det kurdiska folkets historia och kulturarv. Denna systematiska förföljelse av kurder har bl.a. lett till att många kurder kommit även till Sverige. I Sverige finns i dag ca 10 000 kurder, många av dessa försöker att återupprätta, återfinna och utveckla sitt kulturarv, sitt språk, sin historia, sin litteratur osv. I vpk:s reservation nr 15 anser vi att regeringen bör lägga fram förslag om medel till ett kurdiskt kulturcentrum i Sverige. Vi anser att kurderna som en splittrad folkgrupp utan eget land, utan möjligheter att ens i sina hemländer utöva sitt språk och sin kultur står i en särställning och har en svårare situation på detta område än övriga flyktinggrupper i Sverige. Utskottsmajoriteten avstyrker motionen med några rader om att det inte kan förordas att våra förslag framläggs för regeringen. Jag vädjar nu till de andra oppositionspartierna som har skrivit motioner i år om kurdernas situation. Ni har skrivit motioner om att kurdernas sak skall tas upp på FN:s dagordning. Vilka punkter som kommer upp på FN:s dagordning är vi inte ensamma om att bestämma, men om vi skall stödja kurdernas möjligheter att här i Sverige få bättre möjligheter att utveckla sin etniska tillhörighet och sitt kulturarv genom ett kulturcentrum, kan vi bestämma själva här i dag. Kurdernas kulturarv tillhör för övrigt inte bara kurderna, det tillhör mänskligheten. Det är ännu några timmar innan vi skall votera i denna fråga. Jag vädjar än en gång till er att stödja vår reservation. Vpk har även tillsammans med centern en reservation om ökat kulturstöd till samerna. Utskottsmajoriteten avfärdar vår motion med att en utredning pågår, samerättsutredningen. Alla vet att några år har gått innan den utredningen har resulterat i konkreta förslag. Samefondsstyrelsens kulturdelegation har mycket konkret redovisat till vilka verksamheter man behöver de äskade medlen. Det är verksamheter som nu måste inställas på grund av alltför liten medelstilldelning. Enligt byrådirektör Hans Erik Östlund, utredaren av samekulturen, släpar kulturstödet efter ca 20 20. Hans Erik Östlund säger även att han har noterat att samefondens pengar är helt otillräckliga och att han hoppas att några extra miljoner skall öronmärkas till enbart olika kulturprojekt. Herr talman! I den belysningen är de 800 000 kr. som reservanterna föreslår i dag inte ett belopp som är tilltaget i överkant. Jag yrkar bifall till reservationerna 15 och 33 av vpk.

Herr talman! År efter år har frågan om Immigrantinstitutets i Borås vara eller inte vara och frågan om stöd till detsamma diskuterats här i kammaren. Till min sorg finner jag att det blir allt färre som går upp för att plädera för ett ökat stöd. Det beror tyvärr inte på att stödet skulle vara tillräckligt eller på att frågan skulle ha fått ett genombrott här i riksdagen sedan vi först beslutade att det skulle få ett stöd över huvud taget. För att Immigrantinstitutet i Borås skall kunna upprätthålla den viktiga verksamhet man har måste man ta till mycket av ideella krafter. Så är det även när det gäller institutets chef, som nästan får slita livet ur sig för att orka uppfylla de ambitioner som han själv och andra har som är kopplade till institutet. En annan sak är att man under flera år har arbetat för att få en permanent bibliotekarietjänst. En sådan tjänst är en förutsättning för att institutets samlingar, som nu har ökat till ungefär 9 000 volymer, skall kunna användas på ett effektivt sätt. Biblioteket är öppet för forskare och för allmänheten. Biblioteksarbetet har hittills bedrivits på ideell bas, och med jämna mellanrum har det funnits bibliotekarier som kunnat arvoderas för enstaka insatser, men nu räcker pengarna inte längre ens till detta. Jag skall nöja mig med detta inlägg. Jag yrkar bifall till reservation 21, som handlar just om Immigrantinstitutet i Borås och bygger på min motion Kr276.

Herr talman! Den här debatten är nästan förekommen i och med att vi har debatterat kulturutskottets betänkande 15. Där redogjorde jag för de borgerliga partiernas syn på målen för kulturpolitiken och att ett av de mål som vi har föreslagit är förbättrade, rimliga arbetsvillkor för de fritt arbetande konstnärerna. Det är därför inte konstigt att vi vid behandlingen av kulturutskottets betänkande 16, som gäller Anslag till ersättningar och bidrag till konstnärer, har följt upp vår åsikt, medförande att, då i flera fall både vpk och miljöpartiet de gröna delat våra uppfattningar, socialdemokraterna kommit i minoritet. Herr talman! Det vore fel av mig att tyda detta som om Åke Gustavsson och hans partikamrater skulle vara särskilt avogt inställda till fritt arbetande konstnärer. De har emellertid känt sig bundna av budgetpropositionens förslag vad gäller anslagen, medan övriga partier haft åtskilliga, många gånger mycket välmotiverade, motionskrav att följa upp. Den något ovanliga situationen har därför uppkommit, att socialdemokraterna har de flesta reservationerna, nämligen sju, medan övriga partier vart och ett har ett lägre antal. I stort är detta en kraftig markering av att utskottets övriga ledamöter har velat åstadkomma ett bättre stöd åt de fritt arbetande konstnärerna. Vi vet alla att de fritt arbetande konstnärerna har det bekymmersamt. Det har vi sett genom att läsa motionerna. Tillsammans har detta gjort att frågan har aktualiserats: Hurdan är egentligen deras situation? Konstnärsnämnden har tidigare yrkat på en kartläggning av konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden. I budgetpropositionen framkommer att riktlinjer för bl.a. utveckling av kulturoch mediastatistiken utarbetas, och det finns också ett expertuppdrag att förbättra konstnärernas villkor. Utskottsmajoriteten har den uppfattningen att det är angeläget att en utredning kommer till stånd och föreslår riksdagen att bevilja konstnärsnämnden en halv miljon kronor för att genomföra den. Konstnärsstödet utbetalas på flera olika sätt. När det gäller anslaget till visningsersättningen — den ersättning som går till bildoch formkonstnärer för att deras verk visas offentligt — föreligger i betänkandet fyra olika förslag, ett majoritetsförslag och tre andra förslag, framförda i reservationen. Kravet på anslagsökning från miljöpartiet de gröna är högst och innebär en mer än 50-procentig höjning, medan vi moderater varit blygsammare i vårt förslag, vilket finns redovisat i reservation nr 2. Socialdemokraterna har i reservation nr 1 följt förslaget i budgetpropositionen, vilket samtliga andra partier tagit avstånd från. Alla partier utom socialdemokraterna har också krävt ett extra påslag på 250 000 kr. till konstnärsnämnden för att anordna en utställning som ett led i en satsning på bättre uppföljning av resultaten från beviljade projektbidrag. Också här har det varit vägledande för utskottet att inte i onödan minska det direkta stödet till de arbetande konstnärerna, bl.a. i form av konstnärsbidrag och projektbidrag. Projektbidrag och arbetsbidrag utbetalas som Bidrag till konstnärer. Ett bidrag får inte överstiga 53 000 kr. per år och mottagare. Utskottet har ingenting att erinra mot att regeringen eller myndighet som regeringen beslutar i fortsättningen får rätt att besluta om beloppsgränser för dessa konstnärsbidrag. Vidare har socialdemokraterna reserverat sig mot förslaget att ge 1 milj.kr. till konstnärsnämnden, att bevilja för utställningar utomlands. Ju mer tiden går, desto mer visar det sig hur utomordentligt nödvändigt det är, inte minst för ett litet land som vårt, att ha ett levande kulturutbyte med andra länder. Detta gäller också konsten. Det är i dag dyrt, och många gånger utomordentligt svårt för svenska konstnärer att få ställa ut i andra länder. Detta utbyte har vi velat stödja genom att föreslå 1 milj.kr. till detta ändamål. Åtskilliga konstnärer uppbär en inkomstgaranti, vars maximibelopp för 1989 är nära 140 000 kr. Men detta belopp minskas i förhållande till inkomsten. Om detta kan sägas dels att det är för få garantirum, dels att de inte utnyttjas helt och hållet, eftersom många konstnärer har inkomster vid sidan av, som minskar deras utnyttjande av garanti. Utskottsmajoriteten har här föreslagit ytterligare sju garantirum och att den sammanlagda ökningen under kommande treårsperiod blir tjugo garantirum. Också mot detta har socialdemokraterna reserverat sig. Vi moderater har dessutom i reservation nr 9 visat att vi vidhåller vår uppfattning att särskilda stipendier bör instiftas för att underlätta för unga konstnärer att anordna sin första separatutställning — en vanligtvis kostsam historia, som ofta är av avgörande betydelse för deras fortsatta verksamhet som konstnärer. Kulturutskottet föreslår också någonting när det gäller filmen. Vi föreslår nämligen bifall till ett antal motioner som yrkar att 2 milj.kr. överförs från anslaget G2 Filmstöd till konstnärsnämnden, för att nämnden skall få vara med och besluta om utdelandet av detta stöd. Dessa medel bör användas som startbidrag för unga filmare och som bidrag till filmoch videoexperiment av icke-kommersiell konstnärligt syftande art. Utskottets ställningstagande härvidlag är bra. När man diskuterar konstnärers ekonomiska och sociala situation, bör man nog sända en särskild tanke till våra unga filmare. Förutom egna materiella svårigheter har de att skaffa Prot. 1988/89:103 fram pengar till sitt arbete. Film och filmskapande är en mycket dyrbar 25 april 1989 verksamhet, och i de fall filmskaparna avser en kommersiell försäljning av sin produkt kommer ofta inte ersättningen förrän i efterhand. Herr talman! Just i dessa dagar går konst för skyhöga för att inte säga astronomiska priser på kvalitetsauktioner runt om i Sverige. Det gäller inte bara tavlor — också möbler, silver och samlarobjekt av olika slag får engagerade människor att tävla om förvärvandet med höga priser. Detta tycks få några av kammarens ledamöter att här se en inkomstkälla för dagens konstnärer, då utskottet återigen har haft att ta ställning till förslag om avgift på vidareförsäljning av konst. Utskottsmajoriteten, som tycks vara positiv till en sådan avgift, vill dock — verkligen med rätta — invänta upphovsrättsutredningens ställningstagande. Vi moderater har i reservation klart tagit avstånd från en sådan avgift. Utrymme för stöd till konstnärer bör i stället ges över statsbudgeten.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

Herr talman! I det betänkande som vi nu debatterar behandlas två vpk-motioner som tas upp i en rad reservationer men också i utskottets betänkande. Den första motionen handlar om krav på avgift på andrahandsförsäljning av konst. Nästan dagligen kan man bevittna hur konst, framför allt verk av kända konstnärer, blir föremål för en hänsynslös spekulation. Penningstarka spekulanter gör stora pengar på vidareförsäljning av olika verk eller köper in konstverk till för vanliga människor ofattbara summor i 7 rent spekulationssyfte, för att göra en säker och lönande penningplacering. I de allra flesta fall låses konstverken in i kassavalv i avvaktan på höjda priser. Samtidigt som allmänheten berövas möjligheten att njuta eller ta del av de mest värdefulla konstföremålen lever de flesta konstnärer i mycket stora ekonomiska svårigheter. De politiska partierna är eniga i bedömningen att kulturarbetarnas ekonomiska villkor inte är tillfredsställande, trots de insatser som har gjorts av stat, landsting och kommun. Inte minst bildkonstnärer lever under villkor som behöver förbättras. Det finns mycket som talar för att åtgärder måste till i syfte att dels förbättra bildkonstnärernas ekonomiska villkor, dels stävja eller åtminstone i viss mån begränsa det spekulativa inslaget vid vidareförsäljning av konst. Därför föreslår vänsterpartiet kommunisterna ett införande av en avgift vid andrahandsförsäljning av konst. Denna avgift bör uppgå till förslagsvis 10 96 av försäljningsvärdet, och inkomsterna av avgiften bör gå till en fond för att förbättra de sämst ställda konstnärernas ekonomiska villkor. Vid frågans tidigare behandling i riksdagen har framkommit att de övriga partierna och regeringen vill avvakta upphovsrättsutredningens ställningstagande och därefter överväga möjligheten att införa ett ersättningseller avgiftssystem som ger konstnärerna del i det ekonomiska utbytet vid vidareförsäljning av deras verk. Vi från vänsterpartiet kommunisterna menar att det från kulturpolitisk utgångspunkt är viktigt att en avgift på vidareförsäljning av konst skall tillfalla konstnärskollektivet i dess helhet och skall syfta till att förbättra dess ekonomiska villkor. Därför anser vi att det är meningslöst att avvakta upphovsrättsutredningens ställningstagande. Följdriktigt anser vi också att ett sådant förslag till avgift på vidareförsäljning av konst borde fattas snarast av riksdagen. Den andra motion som behandlas i motsvarande reservationer i det förevarande utskottsbetänkandet kan sägas vara historisk. Det händer inte så ofta, herr talman, att vpk-motioner tillstyrks av utskottet och sedan — som förhoppningsvis kommer att ske — bifalls av kammaren. Man kan säga att den här motionen i stora delar har tillstyrkts av utskottet, vilket kan karakteriseras som en liten men dock historisk parlamentarisk seger för vpk. Men den allra största vinsten är naturligtvis det ökade stöd som konstnärerna får genom ett bifall till en rad vpk-krav. Bl.a. kommer visningsersättningen att höjas med 3,5 milj.kr. Det är ett vpk-krav som tillstyrkts. Stödet till konstnärerna i allmänhet kommer att höjas på olika punkter med sammanlagt 1 750 000 kr. Antalet inkomstgarantier kommer att höjas med 7 i år och med 13 de närmaste två åren. Herr talman! Vi är från vpk nöjda med att vår motion nästan till fullo har tillgodosetts av utskottet. Det enda negativa i sammanhanget är att de majoriteter som skapats består av vpk och de borgerliga partierna, medan socialdemokraterna, det andra arbetarpartiet, har valt att ställa sig utanför denna uppgörelse.

Herr talman! Också miljöpartiet tillhör de partier som vill vänta på upphovsrättsutredningens ställningstagande. Vi börjar dock bli otåliga, då detta kommer att ta lång tid. Vad det lider kommer vi kanske därför att närma oss vpk i denna fråga. Så länge frågan om bildoch formkonstnärernas problem med att få ersättning vid vidareförsäljning av konst är olöst bör man i stället stödja dem på annat sätt, och i det sammanhanget är visningsersättningar en möjlighet. Vi vill därför att det skall anslås mycket pengar till sådana, 17,8 miljoner utöver regeringens förslag. Ett annat motiv till att vi vill anslå mycket pengar till dem är att vi vill att anslaget i fråga skall komma i nivå med anslaget till biblioteksersättning till författarna, vilket vi i sin tur också vill höja. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3, där vi föreslår en uppräkning med 17,8 milj.kr. utöver regeringens förslag. Miljöpartiet de gröna vill medverka till att anslagsutdelningen sprids på flera händer. Man har faktiskt lyckats komma till den ståndpunkten i detta betänkande. Vi noterar med tillfredsställelse att vår motion tillstyrkts och att medel för projekt på filmområdet överförs från anslaget Filmstöd till konstnärsnämnden. På samma sätt har anslagsframställan i fempartimotionen Kr329 om stöd för en särskild utställning i konstnärsnämnden tillstyrkts. Vi är också glada för att vår motion med förslag till tio nya garantirum i betydande utsträckning har tillgodosetts när det gäller inkomstgarantier för konstnärer. Vi vill ha tio, och det blir sju garantirum. Trots att regeringen den 30 juni 1988 ingick ett avtal med organisationerna om biblioteksersättning och om grundbelopp för 1988 90, har vi krävt en ökning från 63 öre till 72 öre. Det blir alltså 8,9 milj.kr. utöver vad regeringen har föreslagit. Detta sker bl.a. för att återställa det reala värdet i grundbeloppet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 19 och 20 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi behandlar, som det har framkommit, kulturutskottets betänkande nr 16 om ersättningar och bidrag till bildoch formkonstnärer. Åke Gustavsson har här tidigare berört socialdemokraternas kultursyn i bredare mening. Jag begränsar mig till att konstatera att det finns två vägar för att förbättra konstnärernas möjligheter. 1. Ersätta utnyttjandet av deras verk. 2. Skapa bättre arbetsmarknad för konstnärer, även för smala och nyskapande verksamheter. Visst är vi socialdemokrater på gång med att finna lösningar för att förbättra kulturarbetarnas villkor. Men till betänkandet har fogats inte mindre än 7 socialdemokratiska reservationer. Socialdemokraternas ställningstagande är delvis av principiell karaktär, delvis är det frågan om pågående utredningar och översyner. Vpk har alltid pengar till allt, Alexander Chrisopoulos. Partiet är omöjligt att bemöta. Ersättning utgår när konstnärernas verk visas i offentliga institutioners ägo, s.k. visningsersättning. Ersättningen förstärktes förra året kraftigt med 10 milj.kr. Även i årets budget föreslås en höjning med 4 96. Vi socialdemokrater anser att det är en rimlig höjning. Moderaterna vill ha ett tillkännagivande för en reform, som skulle innebära att tonsättare och fonogramartister skulle få en ersättning liknande den som litterära upphovsmän får. Vpk har en reservation i samma ärende där man föreslår att en komponistoch musikerfond inrättas. Upphovsrättsutredningen prövar dessa frågor för närvarande, och det finns ingen anledning för riksdagen att fatta förhastade beslut. När det gäller vidareförsäljning av konst behandlades frågan förra hösten här i kammaren. Det var faktiskt ett utskottsinitiativ i den frågan. Jag är förvånad, Stina Gustavsson, att centerpartiet i den här frågan har en reservation. Centerpartiet var ju ense med övriga partier om fortsatt senare behandling av frågan. Endast moderaterna och vpk hade då den avvikande åsikten. Även här hänvisar jag till den sittande upphovsrättsutredningen. Oppositionspartierna, eller utskottsmajoriteten, vill att konstnärsnämnden tillförs en halv miljon kronor för att kartlägga konstnärernas sociala och ekonomiska förhållanden. Det är en viktig fråga, men av experterna har vi kunnat inhämta att det behövs åtskilligt mera medel för att genomföra en kvalificerad utredning, och en översyn är också aviserad i budgetpropositionen. Oppositionen, eller majoriteten, har enats om att tillföra konstnärsnämnden medel för en uppföljningsutställning. Man syftar till beviljade projektbidrag. Vi socialdemokrater anser att konstnärsnämnden bör klara av tillfällig utställningsverksamhet inom anslagsramen. Vi anser inte att konstnärsnämndens anslag till stöd till utställningar och ateljéarbete utomlands bör utökas. Frågan bereds nämligen i utrikesdepartementet i en utredning benämnd ” Sverige — information och kultursamarbete”. Inkomstgarantier är en temporär lösning för att trygga högt kvalificerade konstnärers verksamhet när t.ex. deras lärarförordnanden upphör. Även i det här fallet har regeringen höjt anslagen, och man föreslår att de medel som inte har utnyttjats på grund av för högt inkomstläge ges till nya garantihavare. Vi anser att två nya inkomstgarantier är tillräckliga, och vi hänvisar till regeringens aviserade översyn. Oppositionen binder också riksdagen, dvs. utskottsmajoriteten, att fatta beslut om antalet garantirum inför kommande budgetår. Socialdemokraterna anför i reservation nr 18 att riksdagen inte bör föregripa budgetprövningen. Regeringen har föreslagit en höjning av ersättningen till författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek. Miljöpartiet vill, som har framkommit här, höja ytterligare. Med hänsyn till att regeringen och upphovsmannaorganisationerna är överens om detta, tillstyrker utskottet regeringens förslag. I övrigt kan nämnas, som Ingrid Sundberg sade tidigare, att utskottet har varit enigt om att överföra 2 milj.kr. från Svenska filminstitutet till konstnärsnämnden för experimentell film. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer av socialdemokraterna.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

Herr talman! Jag passar på att yrka bifall till samtliga vpk-reservationer som är fogade till betänkandet, vilket jag glömde att göra tidigare. Erkki Tammenoksa säger att vpk är omöjligt att bemöta, eftersom vpk vill ha höjningar i allt. Ja, vi tycker att anslagen till kulturen bör höjas och uppgå till minst 5 970 av statsbudgeten. Det ingår i vår kulturella syn. Kruxet i det här sammanhanget är att även de övriga partierna tycker att visningsersättningen skall höjas med 3,5 milj.kr., att bidragen till konstnärerna skall höjas med 1 750 000 kr. och att garantirummen skall utökas med 7 i år och 13 de nästkommande åren. Dessa krav, som ingår i vpk-motionen, accepteras också av de övriga partierna. De enda som ställer sig utanför dessa förbättringar är socialdemokraterna.

Herr talman! Det är konstnärsnämnden som i huvudsak fördelar konstnärsstödet. Kulturutskottet har haft möjlighet att besöka konstnärsnämnden. Det var ett givande besök, och vi fick också klart för oss den utväxling av nya ledamöter som man gör för att därmed säkerställa mångfald när stödet ges ut. Men för något år sedan ändrade kulturministern förordningen, vilket medförde att stöd kan utgå också till konstnärsorganisationer. Det innebär att mindre medel kan gå ut till enskilda konstnärer. Till Erkki Tammenoksa vill jag säga att vårt ställningstagande, när vi föreslår extra medel för utställningar utomlands, för utredning osv., baseras just på att vi inte vill ta av befintliga medel för att stödja aktiviteter utanför själva stödfördelningen.